Herr talman! Jag vill bara ånyo peka på frågan om brukarinflytande. Sören Lekberg tar egentligen inte upp de frågor som vi har ställt, nämligen hur man avgränsar begreppet brukare, vem som företräder brukarna och hur rättssäkerheten tillgodoses. Han säger att å ena sidan kan det finnas grund för prövning, å andra sidan finns det ingen grund — och då finns det heller ingenting som är förpliktande. Svårigheterna framgår av det som majoriteten skriver i utskottsbetänkandet. Man lämnar det hela öppet för kommunala nämnder och styrelser som vill begagna delegationsmöjligheten och säger att erforderliga preciseringar av brukarkretsen m.m. skall göras. Anser Sören Lekberg att det är en bra metod att hantera lagstiftning på, att ge kommunerna dessa vida ramar, helt utan precisering? Därigenom kan olika brukare drabbas på olika sätt beroende på vilken lokal nämnd eller styrelse som kommer att hantera deras resp. frågor. Vi ser det som otillfredsställande.

Herr talman! Det är verkligen inte av formella skäl som vi moderater reserverar oss när det gäller brukarinflytandet. Det är i högsta grad av reell anledning vi gör det. Jag ställde ett antal frågor i mitt anförande angående brukarinflytandet, men Sören Lekberg gav i sitt anförande inte ett enda besked. Vad vi begär är alltså en klar definition av begreppet brukare. Vi vill också veta hur man skall avgöra vem som skall företräda brukarna. Vi vill även veta vad detta brukarinflytande får för konsekvenser när det gäller rättssäkerheten ute i kommunerna. Det är den typen av frågor som vi har ställt, herr talman, och jag vill gärna ha svar.

Herr talman! Hur kan man fördjupa och förstärka den kommunala demokratin? Det är inte säkert att det blir mer demokrati om kommunala organ splittras upp och om det finns risk för att kompetensen försvinner. Det kan tvärtom bli mer byråkrati och andra svårigheter, om man inte gör det hela mycket varsamt och är medveten om de svårigheter som faktiskt finns. Socialutskottet har yttrat sig till konstitutionsutskottet. Det är ett bra yttrande, där vi varnar för vissa saker som kan hända. Vi säger att det finns vissa funktioner i den kommunala verksamheten som måste omgärdas med vissa garantier. Vi tänker givetvis på socialnämndernas verksamhet. Vi säger också att den samlade kunskapen och överblicken över de sociala miljöerna i kommunen måste kunna vidmakthållas och att det är viktigt att se till att denna kompetens finns kvar och inte splittras upp. Vi säger vidare att socialutskottet ser som en uppenbar risk att de sociala synpunkterna kan komma att stå tillbaka i samhällsplaneringen till förmån för rent tekniska och ekonomiska synpunkter. Vi säger också att man inte kan bortse från risken för att ett sådant arrangemang — dvs. att kompetensen splittras upp — kan leda till en mycket olikformig praxis i olika delar av en kommun. Socialutskottet säger dessutom i sitt yttrande att det är tveksamt om man på dessa andra beslutsnivåer — dvs. de lägre nivåerna — alltid kan garantera den sociala kompetens och erfarenhet som kan behövas i olika frågor. Jag har velat läsa in detta till protokollet därför att det är viktigt för det fortsatta arbetet att dessa synpunkter beaktas.

Herr talman! Jag vill säga några ord om brukarinflytandet. I folkpartiets motion framhåller vi att vi inte tror att förslaget kommer att innebära så mycket i praxis, men att det är litet diffust och det är därför svårt att veta exakt vilka konsekvenserna kommer att bli. Vi tycker därför inte heller att det finns anledning att införa de föreslagna bestämmelserna. De kan också medföra risk för ökad korporativism. Det vill vi inte medverka till. När det gäller den kommunala informationen kritiserade Sören Lekberg vår reservation. Jag uppfattar det så att Sören Lekberg talade för det kommunala självstyret och gav uttryck för en tilltro till att kommunerna själva kan bestämma. Vi anser att kommunerna själva vet hur de skall hantera frågan om kommunal information. Därför behövs ingen lagstiftning.
Herr talman! Jag vill göra några kommentarer kring detta med brukarinflytande, som den gemensamma borgerliga reservationen handlar om. Vi är litet förvånade över att de borgerliga partierna har reserverat sig på denna punkt. I den lagstiftning vi har talas det om att det är önskvärt att brukarna av den kommunala servicen får en möjlighet att engagera sig i verksamheten. Förslaget i propositionen innebär att inflytandet skall förstärkas genom en skrivning i den nuvarande kommunallagen, som bl.a. skall kunna göra det möjligt för kommunerna att själva utforma regler och tillämpningsföreskrifter. Det kan exempelvis gälla hur föräldrar med barn på en barnstuga skall kunna ta del i verksamheten, hur idrottsföreningar skall kunna medverka i skötseln av en idrottsplats, programuppläggning osv. Det är självklart att vi knappast från riksdagen kan utfärda detaljbestämmelser för varje enskild kommun i detta land. Lagstiftningen måste bli allmänt hållen men ändå innehålla besked om färdriktning och en klar rekommendation om att de som använder den kommunala servicen skall få möjlighet att engagera sig i verksamheten. Skall vi börja detaljreglera här finns det risk för att vi inkräktar på den representativa demokratin. Det är därför lagförslaget har utformats på det sätt som nu har skett.
Herr talman! Det är väl ändå rimligt att man är på det klara med vad som menas med brukare och att man ger en klar definition av vad brukare innebär innan man stiftar lag om det. Det är rimligt att man har klart för sig hur man skall förfara när det råder splittring i brukarkretsarna, vems synpunkter som skall vara vägledande. Vi vet ingenting om detta. Frågorna på detta område är ställda, men svaren har uteblivit. Vi moderater menar att det finns andra vägar än här anvisade att stärka den enskildes ställning — t.ex. att tillåta privata initiativ och öka den enskildes valfrihet. Men på den punkten vill inte socialdemokraterna medverka. Varför, Sören Lekberg?
Herr talman! Nu kom det fram vad moderaterna är ute efter och vad kanske också de andra borgerliga partierna är ute efter men inte talar så högt om, nämligen att man inte vill ha något brukarinflytande. Man vill i stället ha privata initiativ. Vad innebär det? Jo, man vill att den enskilde i stället skall kunna få ett större inflytande genom att man privatiserar verksamheten och får något slags kundrelation till dem som säljer tjänster. Vi tycker att det är rätt så självklart att de som exempelvis går på en vårdcentral, besöker ett kommunalt servicecentrum för pensionärer och äter sina dagliga luncher där på något sätt skall kunna få vara med och diskutera programsättningar, matsedlar osv. Därför är lagen utformad på det här sättet. Vi tycker också att den som har sina barn på dagis skall ha möjlighet att anlägga synpunkter på verksamheten. Det får inte vara så att skall man få säga sin mening som brukare av verksamheten måste det vara en privat verksamhet. Vi tycker att det här är ett steg i rätt riktning, till att ge den enskilda människan möjlighet att engagera sig i den kommunala sektorn och få sina synpunkter framförda. Det är ju sedan de politiskt valda som bestämmer och beslutar.
Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i debatten, men nu vidgades den en bit utanför reservationen om brukarinflytandet. Jag vill då påpeka att de senaste replikerna mellan Lekberg och Nyhage inte omfattas av reservationen. De exempel som Sören Lekberg tog upp — en idrottsförening som tar över och driver en idrottsplats — är också vägar som vi har anvisat. Men det var inte detta jag frågade efter, utan jag syftade på den tvingande skyldigheten i kommunallagens bestämmelser, nämligen att man inte får fatta beslut om man inte är överens med företrädare för brukarna. Bristen i propositionen är att detta inte är klarlagt. Då uppstår det problem ur rättssäkerhetssynpunkt.

Herr talman! Det kom fram ganska tydligt här vad moderaterna menar med brukarinflytande. Det är privatisering. Det sker en privatisering ute i kommunerna å det allvarligaste. Vi vet att det här är en kampanj som framför allt moderaterna har drivit i många år. Det var bra att det sades ut så tydligt i den här debatten att man önskar en privatisering och på det viset brukarinflytande som styrs av ekonomiska resurser. Det finns ju en reservation om privatisering av den kommunala verksamheten i detta betänkande. Vad som är förvånande är att socialdemokraterna inte vill medverka till att stoppa denna farliga utveckling. Det är en mycket farlig utveckling för demokratin och för den som säger sig värna om ett reellt brukarinflytande. Jag är förvånad över att Sören Lekberg inte kan stödja vpk i kampen mot privatiseringen av den kommunala verksamheten.
Herr talman! Till sist något om brukarinflytandet. Det viktiga med kvällens diskussion har ju varit att vi nu har fått fram ett betänkande som möjliggör för de kommuner som så önskar att övergå till en annorlunda nämndorganisation. Vi ger alltså kommunerna ökad frihet på detta område. Det är ju den viktiga frågan. Detta med reservationen om brukarinflytande kanske är en mera marginell fråga i sammanhanget. Orsaken till att vi vill förstärka brukarinflytandet är ju att vi skall klara ut vissa komplikationer som kan uppkomma vid delegationer. Vill vi att brukarna skall få sitt ord med i laget, att de skall få sina synpunkter framförda, är det väldigt värdefullt om en nämnd har delegerat ett beslut till en enskild tjänsteman. Om det visar sig att brukarna är kompakta motståndare till det förslag som tjänstemannen har utarbetat, får förslaget gå tillbaka till nämnden, som får ta upp det till prövning. I annat fall skulle det se tämligen konstigt och odemokratiskt ut om vi inte gav kommunerna denna möjlighet. Detta är alltså orsaken till preciseringen. Till sist, herr talman, vill jag säga att det är glädjande och bra att vi flyttat fram positionerna på det kommunaldemokratiska området.
Herr talman! Jag har vid upprepade tillfällen nu begärt att få en definition av begreppet brukare. Det har jag inte fått. Jag har också begärt att få veta hur det skall förfaras vid tvister mellan brukarintressena. Inget besked har getts. Jag har vidare frågat hur rättstryggheten skall upprätthållas när det blir tvister i brukarkretsar. Något besked har inte getts. Jag har därtill sagt att det finns andra möjligheter att stärka den enskildes ställning i kommunen, t.ex. genom att tillåta privata initiativ, skapa konkurrens och öka valmöjligheterna. I den frågan har Sören Lekberg inte kunnat göra något medgivande. Det är väl ändå rimligt, herr talman, att man får klart för sig bakgrunden till de olika frågorna innan man ansluter sig till ett förslag.

Herr talman! ”Postverket ser det som angeläget att agera på ett sådant sätt att kundernas positiva attityder består.” Så står det i budgetpropositionens avsnitt om postväsendet. Dessa positiva attityder kom fram vid mätningar för några år sedan, och man kan fråga sig om de fortfarande består. I det stora hela får man nog säga att det är så, men under det senaste året har det märkts en viss undran över postens agerande i några frågor, t.ex. när det gäller slopandet av lördagsutdelning, inskränkning av tidningsutbärning, behandling av paketförsändelser och allt tidigare tömning av brevlådor. Detta är kanske marginella frågor i postens stora verksamhet, men det är viktigt att uppmärksamma om negativa förändringar i servicen fortsätter. Jag utgår från att den utredning om postens sociala och regionalpolitiska ansvar som regeringen planerar kommer att ta upp dessa och liknande frågor. Ett enigt trafikutskott föreslår att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att frågan om ett s.k. kulturporto också bör tas upp i den kommande utredningen. Detta gläder folkpartiet, som sedan flera år motionerat i denna fråga och som nu tillsammans med andra motionärer vunnit gehör för förslaget att frågan skall utredas. Vågar man uttrycka en förhoppning att motionsskrivande i denna viktiga kulturfråga inte skall behövas nästa år? I den kommande utredningen vill vi också att frågan om ett generellt B-porto tas upp. Motion T920 tar upp frågan om att det borde vara billigare att sända brev som inte behöver övernattbefordras. Detta är särskilt viktigt för mindre föreningar och ideella organisationer, som i dag inte kan utnyttja ekonomireller föreningsbrevstaxan. Även för allmänheten skulle detta vara av värde. Väsentligt i sammanhanget är att breven skall kunna postas i vanlig brevlåda. Det medför många onödiga transporter och mycken tidsspillan med dagens system att inlämning bara får ske över postdisken. Vi vill alltså att frågan tas upp i postens serviceutredning och nöjer oss därför nu med ett särskilt yttrande. Tjänstebrevsrätten för statliga myndigheter hade kanske sitt berättigande när den infördes och postmängden var betydligt mindre. Brev var då också kanske den enda kommunikationsvägen. I dag, när antalet försändelser ökar kraftigt och teleoch datakommunikation tillkommit, framstår det som alltmer olämpligt att verken skall ha en kommunikationsväg, nämligen posten, ”gratis”. En förändring är nu också på gång. 36 myndigheter skall fr.o.m. nästa budgetår själva betala sina porton, men som framhålls i reservationen bör avvecklingen kunna gå i snabbare takt. Det är ett respektingivande belopp på uppemot 600 milj.kr. som nästa budgetår betalas ut i frankoersättning. En avveckling av tjänstebrevsrätten bör medföra en viss eftertanke när det gäller t.ex. användningen av expressutdelning, en fråga som med rätta tas upp i motion T918 av en socialdemokratisk ledamot. Riksdagens ledamöter fick en påminnelse om denna fråga i lördags, när FFV:s bokslutskommuniké kom dem till handa. Det var kanske några som uppskattade att få denna till morgonkaffet, men många trodde nog att brevet innehöll en helt annan och betydligt intressantare information. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet om postväsendet utom vad avser moment 21, där jag yrkar bifall till reservation 8.

Herr talman! Ett brev betyder så mycket, särskilt om det kommer i tid. Ett paket betyder också mycket, speciellt om det inte är alltför besvärligt att hämta det. Daglig postgång är ett mycket viktigt inslag i alla orters infrastruktur. För att sköta detta viktiga värv har vi sedan början av 1600-talet Kungl. Svenska Postverket. Naturligtvis har postens uppgifter ändrats på många sätt under dessa drygt 350 år. Naturligtvis skall posten följa med i sin verksamhet när samhället förändras. Men brevmonopolet skall posten ha kvar och därmed också kravet att hålla hela landet med postgång. Även om posten tar på sig nya uppgifter av en mängd olika slag, får detta grundläggande krav aldrig eftersättas. Precis som representanterna för Statsanställdas förbund och TCO-S i postverkets styrelse anser vi att om detta mål skall garanteras är det viktigt att prissättningen när det gäller 20-grams normalbrev liksom hitintills fastställs av regeringen. Således måste även andra bedömningar än rent företagsekonomiska göras. Under de senaste åren har vi hört talas om enskilda paketfirmor och privata budbilar, om brev som blir liggande litet varstans efter att ha åkt härs och tvärs över landet, om nedlagda postkontor och indragna lantbrevbärarlinjer. Nu aviserar regeringen en utredning om postens regionalpolitiska ansvar. Därför anser centern att det finns starka skäl för riksdagen att nu upprepa kravet att postverket har ansvar för en fungerande postservice i hela landet, även i skärgården på icke turisttid. Även på landet blir det nu allt vanligare att båda makarna jobbar borta. Eller också jobbar frun borta, medan mannen arbetar långt borta på en åker. Ingen är alltså hemma för att ta emot lantbrevbäraren när denne kommer med pengar eller paket. Ett sätt att lösa detta problem skulle vara att postverket på entreprenadbasis använder sig av exempelvis bensinstationer eller lanthandlare. Ett sätt att lösa problemet med långa lantbrevbärarlinjer, vilka leder till att posten kommer mycket sent till kunden, är att låta fler lantbrevbärare få deltidstjänster. Postverket har av någon anledning som jag inte begriper gått den motsatta vägen. Jag vill också passa på att säga att det är ganska typiskt att när några moderater väcker en för glesbygden positiv motion, då är det vi centerpartister som får yrka bifall till den. Enligt postnummerkatalogen har ca 700 poststationer dragits in eller ändrat namn under 80-talet. Tänk så många ortsnamn som försvunnit från vår postkarta. Några exempel från Östergötland: Gryt blev Valdemarsvik, Asbysand blev Österbymo, Arkösund blev Vikbolandet, Vånga blev Skärblacka, Östra Ryd blev Söderköping. Detta får inte fortsätta. Det är en ovärderlig kulturskatt som går till spillo. Datorn skall vara människans tjänare, inte tvärtom. Det finns de som anser att dagen är förstörd om de inte får tidningen före klockan sju på morgonen. Vi klarar oss bra med att få den till middagen, men vi centerpartister går inte med på att posten drar in lördagsutdelningen av tidningar. Därför föreslår vi att postverket får 6 milj.kr. ytterligare för tidningsdistribution, dvs. den summa som verket äskat. Vad skulle Margit Sandéhn, som tydligen är socialdemokraternas talesman i denna fråga, tycka om att få lördagstidningen till eftermiddagskaffet på måndagen? Min mamma är 91 år och bor i en villa i en förort till Stockholm. Om hon får ett paket eller rek måste hon ta färdtjänst till postkontoret. Postverket lägger numera ofta ned postkontor i städernas förorter på grund av vikande kundunderlag. Därför blir det allt vanligare att äldre människor i städernas villaområden har för lång väg till postkontoren för att kunna gå dit. Därför borde posten och de sociala myndigheterna kunna samarbeta om någon form av ambulerande postservice, gärna med lantbrevbäring som förebild, i de områden där det behövs. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,3,4,5,6 och 9.

Herr talman! Postverket är ett av de statliga verk som genomgått drastiska förändringar de senaste åren. Affärsmässigheten in absurdum har lett till en uppdelning med försämrad servicenivå på flera områden. Pressen på de anställda har ökat i takt med att penningarna i vinstkolumnen blivit intressantast för chefer och uppdragsgivare. Taxepolitiken har missgynnat bokoch trycksaksförsändelser jämfört med tidigare. Möjligheter för den breda allmänheten att sända brev till lägre priser är små. Till skillnad från Ingrid Hasselström Nyvall har jag en reservation till förmån för den folkpartimotion som tar upp just denna fråga. Jag litar nämligen inte riktigt på, vilket Ingrid Hasselström Nyvall tycks göra, att den kommande utredningen skall kunna lösa denna fråga. Kulturutskottets enhälliga uttalande och uppmaning till trafikutskottet att äntligen ta fasta på behovet av ett kulturporto var välkommet. Jag vet att flera partier under åren har motionerat om den saken. I den aviserade utredningen om postens och televerkets regionalpolitiska och sociala ansvar bör också det kulturella ansvaret behandlas. Det är bra att trafikutskottet nu uttalar sig i samma riktning. Nu gäller det att de förslag som vpk och andra fört fram i riksdagen i denna fråga inte begravs i utredningen. Kanske får vi anledning att återkomma. Postutdelningen har faktiskt blivit sämre. Jag vill betona att detta inte har skett på de många anställdas begäran — de som sliter hårdast med brevsortering och utdelning. Men, herr talman, så sent som på 1960-talet fanns flera brevbärarturer per dag. Lördagsutdelning, utan extra avgifter, fungerade fram till 1978. Lördagsutdelningen, med extra avgift, försvann definitivt för ett år sedan. Sedan dess har servicen med utdelning av tidningar på lördagar också naggats i kanten, trots alla utfästelser från bl.a. kommunikationsministern. Vpk anser, i likhet med centern, att detta är en viktig fråga som rör rätten till information — oavsett bostadsort. Posten måste också i fortsättningen ha ansvaret för tidningsutdelning på lördagar. Självfallet skall detta kompenseras så som vi föreslagit i den gemensamma reservationen. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 7, 9 samt nr 10. Vpk-gruppen har diskuterat den fråga som centern väckt i sin motion om bevarandet av gårdsoch ortnamn i utdelningsadresser. Centern har också avgivit en reservation i den här frågan, och Anna Wohlin-Andersson argumenterade mycket vältaligt för yrkandena i motionen. Vi anser att det är viktigt att dessa namn inte slopas. Att det skulle behöva ske med hänvisning till ADB-användning är inte ett trovärdigt argument. Men efter att ha tittat litet närmare på den superrationalitet som posten med hjälp av datortekniken börjat arbeta på förstår vi bättre vilka ambitioner som ligger bakom. Jag tror för min del att den nya tekniken tvärtom kan användas för att bevara gamla gårdsoch ortnamn. Jag vill därför yrka bifall även till reservation nr 5.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1987/88:12 behandlas regeringens förslag i budgetpropositionen om postväsendet. På senare år har ett styrsystem utvecklats för postverket som innebär att riksdag och regering anger den allmänna inriktningen av verksamheten och investeringarna. De mål som fastställs för postverket i dag är mål för servicen och prisutvecklingen beträffande normalbrev, mål för tillgängligheten till kassaservice samt mål för det ekonomiska resultatet. I en fortsatt översyn av mål och styrinstrument för postverket ingår bl.a. att särskilt studera hur prismålen för postservicen bör anges av statsmakterna. I avvaktan på detta resultat bör man inte nu lägga fast något mål för prisutvecklingen. Servicemålet, att 95 20 av alla normalbrev skall gå fram över natten, bedöms av föredraganden som tillfredsställande. Målet 95 20 är satt med hänsyn till små marginaler i transportnätet. Utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner vad föredraganden har förordat angående inriktningen av postens verksamhet. Herr talman! Till utskottets betänkande har fogats tio reservationer. Den första reservationen av centern behandlar postens serviceplikt. Som jag tidigare nämnt klarar posten servicemålet att 95 96 av normalbreven skall gå fram över natten, och genom den höga täckningsgraden för daglig postkassaservice genom 2 200 postkontor och 2 700 lantbrevbäringslinjer är det mycket få hushåll som saknar tillgång till daglig postkassaservice. Därför anser utskottsmajoriteten att posten väl fullgör den serviceplikt som reservanterna talar om. När det gäller beslutanderätt beträffande normaltaxan för brevbefordran har inte föredraganden uttalat sig om detta, utan i stället hänvisat till den översyn som pågår om bl.a. prismålen för postservicen, och mot denna bakgrund finns det inte något behov av ett tillkännagivande, utan jag ber att få yrka avslag på reservation nr 1. I fråga om reservation 2 av centern om den sociala och regionalpolitiska betydelsen av postens verksamhet kan jag tillägga att kommunikationsministern, vid presentationen av budgetpropositionen, förutskickat att en utredning skall ske beträffande bl.a. postens regionalpolitiska och sociala ansvar. I avvaktan på denna utredning avstyrks reservation 2. I reservation nr 3 av centern tar man upp frågan om tidpunkten för postutdelning vid lantbrevbäring. Man anser att många postkunder får vänta alltför länge på sin post på grund av att brevbäringslinjerna är för långa. I allmänhet startar lantbrevbärarna sina turer vid 8-tiden på morgonen och avslutar dem vid 14—15-tiden på eftermiddagen. Om verksamheten skulle kunna avslutas tidigare på dagen, skulle denna medföra ytterligare kostnadsstegringar räknat per hushåll. Utskottsmajoriteten är inte beredd att ställa sig bakom motionsyrkandet, utan avstyrker reservation 3. I reservation nr 4 av centern vill man ha ambulerande postservice i förortsområden, som skulle kunna ge en ny typ av service. Enligt uppgift från posten har man bedrivit en försöksverksamhet med ambulerande postkontor i buss i Brommaområdet i Stockholm, men allmänheten utnyttjade inte servicen i den utsträckning som hade väntats. Därför har försöksverksamheten avslutats. Utskottet anser att motionsförslaget inte bör föranleda något initiativ från riksdagens sida utan avstyrker reservation 4. I reservation 5 av centern anser man att gårdsoch ortnamn skall användas i adresser för att på så sätt bevara dessa. Så sent som 1986 redovisades i rapporten Postens ortsnamnspolicy en genomförd översyn av ortnamnen. Utdelningsadressen i en landsbygdsadress bör i första hand bestå av gårds-, byoch en områdesbeteckning. Rapportens förslag sägs vara vägledande vid behandlingen av adressfrågan. Enligt uppgifter som jag inhämtat men inte kunnat kontrollera — jag har ingen anledning att betvivla dem — tillhör t.ex. Örebro de regioner där man gjort en blockindelning av landsbygden, där det inom vissa orter blivit fritt fram att använda gårdsnamn tillsammans med byoch områdesbeteckning. Det finns alltså anledning räkna med att posten tillgodoser motionsförslagets syfte, varför reservation 5 avstyrks. I reservation 6, också den av centern, vill man ha samverkan med lanthandel m.m. för lokal postservice. Posten erbjuder redan i dag de posttjänster som tas upp i reservationen, och det sker på entreprenadbasis i olika omfattningar. Med anledning av detta yrkar jag avslag på reservation nr 6. I reservation 7 av vänsterpartiet kommunisterna tar man upp ekonomiporto för allmänheten. Postens organisation för brevbefordran och ekonomin för denna verksamhet är baserad på befordran av normalbreven. Det svenska portot för normalbrev på högst 20 gram, som är den vanligaste vikten på brev, ligger väl till vid en internationell jämförelse. Vi ligger också bra till vid jämförelsen av realportot i femton olika OECD-länder. Allmänheten kan ju också få rabatt på normalportot genom rabattfrimärken. Jag föreslår därför avslag på reservation 7. Reservation 8 av moderater och folkpartister gäller ersättning för tjänsteförsändelser. Man vill att tjänstebrevsrätten skall avvecklas i snabbare takt än vad regeringen har förutskickat. Avvecklingen av tjänstebrevsrätten avses ske i den takt som är praktiskt möjlig och föregås av mätningar av postmängden och mot denna svarande kostnader hos ytterligare ca 170 myndigheter som kommer i fråga. När resultatet av dessa mätningar föreligger kan tjänstebrevsrätten avskaffas även för dessa myndigheter. Jag föreslår avslag på reservation 8. I reservation 9 från centern och vänsterpartiet kommunisterna tas utdelning av tidningar på lördagar upp. En ny förhandlingsordning i förhållandet med tidningsutgivarna beräknas enligt budgetpropositionen komma att gälla tidigast från 1989, eftersom nuvarande giltighet gäller t.o.m. 1988. Utskottet anser att riksdagen inte bör föregripa de förhandlingar som påbörjats, utan i avvaktan på dessa avstyrks reservation 9. När det gäller reservation 10 angående medelsanvisningen vill jag säga att den är avhängig av beslutet beträffande reservation 9, så jag ber att få yrka avslag på reservation 10. Herr talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande i dess helhet och avslag på alla reservationer som är fogade till betänkandet.

Jag har inte talat om mål för prisutvecklingen, jag har inte nämnt ordet prisutveckling, utan jag har talat om vem som skall sätta priset på normalbrev. Vi i centern har följt upp en reservation från de fackliga representanterna i postverkets styrelse. De fackliga representanterna säger att det är viktigt att regeringen även i fortsättningen sätter priset. Det är en helt annan sak än att tala om prisutveckling. Det är postverket självt som har börjat tala om att postmonopolet inte är så viktigt. Så mycket har det talats om detta att de fackliga representanterna i sin reservation har ansett sig vara tvungna att säga ifrån att postmonopolet är viktigt för att man skall få en garanti för likvärdig postservice i hela landet. Margit Sandéhn talade mycket om utredningen, men jag kan inte låta bli att fråga: Varför behöver det utredas? Är Margit Sandéhn och hennes partikamrater osäkra om huruvida posten skall ha ett regionalpolitiskt ansvar i fortsättningen? Är det därför som ni vill utreda? Eller är postverket självt osäkert? Det är kanske inte utan anledning som personalrepresentanterna har skrivit sin reservation. Margit Sandéhn sade att man har provat ambulerande postservice i Bromma, men att det inte gick så bra, varför man lade ned verksamheten. Därmed är saken avfärdad. Jag vill då gärna veta hur de gamla människorna som nu i stor utsträckning befolkar villorna i våra förstäder skall kunna klara ärenden som tvingar dem att gå till postkontoret. Till slut vill jag ta upp frågan om tidningar. I utskottsbetänkandet står det att man skall ta upp saken till diskussion. Det står bl.a.: ”En ny förhandlingsordning i förhållandet med tidningsutgivarna beräknas — — — komma att gälla tidigast från år 1989. Riksdagen torde inte böra föregripa de förhandlingar som påbörjats med tidningsutgivarna om vad som skall gälla om tidningsdistributionen framgent.” Det är detta som Margit Sandéhn stöder sig på. Men då vill jag fråga: Om socialdemokraterna förutsätter fortsatt lördagsutdelning, varför prutar ni då 6 milj.kr. på det belopp som posten anser sig behöva för detta? Vidare: Om det blir socialdemokraterna som skall förhandla med postverket om tidningsdistributionen från år 1989, kommer ni då att gå in i dessa förhandlingar med kravet att människor utanför tidningstjänsts distributionsområde också i fortsättningen skall ha sin lördagstidning?

Herr talman! När det gäller tjänstebrevsförsändelserna är det ju glädjande att Margit Sandéhn kan meddela att man skall mäta 170 myndigheters postmängd. För två år sedan redovisades i den dåvarande budgetpropositionen att detta var i görningen. Nu börjar man med 36 myndigheter för nästkommande budgetår. Det är det här som vi tycker skulle kunna gå fortare. Eftersom det nu verkar kunna bli en accelererande takt, tycker vi att de 50 miljoner som vi har föreslagit skall sparas in under det budgetåret. Dessutom kanske en del av dessa pengar skulle kunna användas så, att människorna kan få sin lördagstidning. Om B-portot har vi inte velat lägga fram någon reservation, eftersom vi räknat med att vi ändå bara skulle få svaret att saken kommer upp i utredningen om servicemålen. Jag tycker att det är riktigare att det kommer med där. Men inte behöver det, Margit Sandéhn, vara så svårt för posten. Det gick ju så lätt att göra det där med paketen. Det kom ju besked nästan efter en natt om att vissa paket skall kräva en natt och vissa andra tre nätter. Så problemet skulle nog kunna klaras även när det gäller breven. Dessutom fungerar det ju redan i jultid när det gäller julkorten. Beträffande den svenska portotaxan skulle jag vilja säga att jag nyligen har besökt ett annat land där prisnivån i stort sett är densamma som i Sverige. Men jag kunde konstatera att det kostade bara hälften eller mindre än hälften så mycket att skicka vykort från utlandet i fråga till Sverige än i den andra riktningen.
Herr talman! Anna Wohlin-Andersson ställde en hel del frågor. Jag hinner nog inte besvara dem alla, men jag skall besvara så många som möjligt. När det gäller postmonopolet och den regionalpolitiska utredningen vill jag säga att det väl inte kan vara fel att man utreder för att åstadkomma förbättringar. I fråga om postmonopolet är det faktiskt regeringen som har avgörandet i sin hand. Beträffande ambulerande postkontor vill jag återigen säga att det ju gjordes ett försök i Bromma. Utnyttjandet blev nu inte det som man hade önskat. Om man har för avsikt att göra ytterligare undersökningar om ambulerande postkontor känner jag inte till. Då man inom posten gör en översyn beträffande hela servicen, kan man kanske förutsätta att även den här saken kommer med. Till Ingrid Hasselström Nyvall vill jag säga att jag beträffande de 170 myndigheterna har tagit uppgiften från budgetpropositionen.
Herr talman! Jag måste än en gång påpeka det ologiska och farliga i att utskottsmajoriteten skriver att lördagsutdelning av tidningar fortfarande förutsätts. Efter att ha framhållit detta prutas det 6 milj.kr. på det anslag som posten har begärt för tidningsdistribution. Att man kan förutsätta någonting som det inte ges tillräckligt med pengar till överstiger i varje fall mitt förstånd. Som det nu är ute på landsbygden tar tidningstjänsten de bästa bitarna. Kvar blir de människor som bor bortom eller utanför tidningstjänsts område. Jag tycker att detta är någonting mycket viktigt, och det är verkligen min förhoppning att Margin Sandéhn som sitter i postverkets styrelse åtminstone tar med sig dessa synpunkter till styrelsen. Sedan måste jag fråga Margit Sandéhn en sak: Är det verkligen regeringen som bestämmer, om vi skall ha postmonopolet kvar eller ej? Jag trodde faktiskt att det var riksdagen som bestämmer. Har jag fel skulle jag mycket gärna vilja få veta det. Beträffande utredningen: Okej, jag hoppas att det blir bra. Jag hoppas att det är precis som Viola Claesson skriver i sitt särskilda yttrande — för detta yttrande är bra. I yttrandet i fråga står det just att man bör utreda hur man på ett bättre sätt skall kunna tillgodose postens alla kunder överallt i Sverige. Går utredningen ut på detta, tycker jag att det är alldeles utmärkt.

Herr talman! I motion T912 har jag beskrivit den försämrade service som postverket åsamkat framför allt Norrlands inland i och med indragandet av postkupéerna på sträckan Stockholm-Boden. I första hand drabbar detta serviceföretagen i såväl Västernorrlands som Västerbottens och Norrbottens inland. Många serviceföretag måste få fram reservdelar till bl.a. skogsindustrin. När det inte längre fungerar med posttransport söker man andra vägar, och posten förlorar då kunder. Den försämrade servicen drabbar självfallet också den övriga ortsbefolkningen. Man kan notera vad utskottet har att säga om företagspaket: ”Posten säger sig inte ha utlovat att företagspaket från södra Sverige skall komma fram på ett dygn utan på två dygn.” Men i många fall kommer paketen inte ens fram på två dygn — trots att det finns regler som säger att paket skall utlämnas till kunden på tredje dagen. Alla förstår att serviceföretag inte kan vänta på reservdelar i flera dagar när maskiner står obrukbara och kostar tusentals kronor varje dag. Jag vill, herr talman, fråga utskottets talesman hur man skall tolka regeringens beslut och vilka åtgärder som skall vidtas när beslut inte följs. denna står det att generaldirektörerna för de statliga företagen åläggs att följa upp regeringens mål för regionalpolitiken. Dessutom har industriministern vid ett otal tillfällen hävdat att inte bara industridepartementet utan också andra politikområden har ett ansvar för regionalpolitiken. Posten följer inte beslutet. Tydligen tycker inte heller trafikutskottet att det är nödvändigt att göra det. Utskottet säger vidare att ingen bland personalen har blivit arbetslös i och med indragandet av postkupéerna. Men alla inser väl att det är något av ett hån mot personalen att välutbildade posttjänstemän skall stå och sortera tipslappar i stället för att utföra ett kvalificerat postarbete. Jag noterar, trots att motionen avstyrks, att utskottet ändock vill medverka till att en utvärdering sker när det gäller postflyget till Umeå. Det är det minsta man kan göra när man inte före beslutet har presenterat hela kostnaden med omläggningen för de anställda i samband med MBL förhandlingarna. Herr talman! Postkupéerna är det mest rationella och mest servicevänliga sättet att sortera och transportera post i landet. Jag beklagar att postverket numera har byggt upp och centraliserat postsorteringen på ett sådant sätt att glesbygden förlorat en av de viktigaste servicefunktionerna. Att sedan postkupéerna är överlägsna flyget också i miljöhänseende är en självklarhet. Personligen tror jag att postkupéerna kommer att återuppstå i någon form inom några år. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motion T912 som tas upp i betänkande 12 från trafikutskottet.

Herr talman! Av de fem anslagsområden som behandlas i trafikutskottets betänkande 14 vill jag främst uppehålla mig vid punkt 2 beträffande transportstöd till Norrland. Det gäller särskilt avsnittet persontransportstöd. Först vill jag dock när det gäller godstransportstödet säga att vi i folkpartiet ansluter oss till vad som sägs i propositionen om att detta stöd är ett viktigt regionalpolitiskt stöd till företagen inom stödområdet. I propositionen föreslås ingen ändring av nuvarande stödregler. Men utskottet har funnit att två motioner — en från folkpartiet och en från socialdemokraterna — har väl motiverade yrkanden om att Bjurholms kommun bör flyttas från stödzon 4 till stödzon 5. Det är positivt att denna ändring kommer till stånd. Det särskilda persontransportstödet har nu tillämpats i två år. Förvänt ningarna var stora. Man trodde att stödet skulle bli ett verkningsfullt bidrag — Prot. 1987 87 beräknade transportrådet anslaget till 24 milj.kr., men endast 5 milj.kr. utbetalades. Inga ansökningar avslogs — reglerna begränsade ansökningsmöjligheterna, vilket avspeglas i nämnda belopp. För budgetåret 1988/89 föreslås 13,6 milj.kr. Regelsystemet har utvidgats något, men inte så mycket som transportrådet har föreslagit. Vi i folkpartiet vill emellertid ytterligare utvidga stödet, vilket framgår av reservationerna 3, 4 och 5. Vi vill ändra zonindelningen. Vi vill stödja turistnäringen och vi vill också, som vi tidigare har visat, slå ett slag för egenföretagarnas resor. Låt mig redan här säga att vi inte tror att dessa utvidgningar behöver spränga anslagsramen. Men givetvis är det svårt att göra beräkningar. Det visar redan tidigare erfarenheter —- men då åt andra hållet. Resor till mål söder om zongränsen är stödberättigade. Zongränsen går i dag längs linjen Karlstad-Örebro-Uppsala. Men den här gränsen vill vi flytta längre norrut, så att resor från det stödberättigade området i Norrland till exempelvis Gävle, Falun, Ludvika eller Borlänge kan bli stödberättigade. Kontakter med Bergslagen kan vara av stor vikt, inte minst med tanke på planerade utlokaliseringar till denna region. Tidigare i dag har vi här i kammaren inom ramen för Bergslagspaketet beslutat avsätta 7 milj.kr. för turism i norra Sveriges inland. Varför inte fortsätta på samma väg och ge företag inom turistnäringen i Norrlands inland stöd till nödvändiga kontaktresor? Det har sagts att turismen kommer att vara världens största näringsgren år 2000. Norrland kan erbjuda turisterna mer än många andra delar av vårt land kan göra. Men man behöver hjälp för att kunna utveckla sin turism. Låt transportstödet bli en sådan hjälp! Till sist upprepar jag vår reservation från tidigare år, nämligen att egenföretagare också skall omfattas av persontransportstödet. De flesta företag är ju till en början mycket små. Det är företagaren själv som sköter kontakterna. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet. Innan jag avslutar mitt anförande vill jag dock säga några ord om riksfärdtjänsten. I en folkpartimotion nämns de svårigheter som finns även när det gäller riksfärdtjänstens nya organisation. Vi har emellertid accepterat att den försöksverksamhet som pågår skall få utvärderas. Men det vore värdefullt om ännu mera kunde göras för att minska byråkratin och den långa hanteringstiden beträffande dessa resor.

Herr talman! Transportforskning är inne, som man säger. Transportrådet, transportforskningsberedningen, vägoch trafikinstitutet, SJ, transportforskningskommissionen, universitetet och ASEA plus många fler arbetar 111 olika slag av transportforskning. Vi i centern anser att en utredning bör tillsättas som har en helhetssyn både på forskningsoch utvecklingsverksamheten och på olika myndighetsuppgifter inom hela transportområdet. Det innebär att översynen bör omfatta inte bara transportrådets verksamhet utan också de uppgifter som handhas av statens vägoch trafikinstitut och även av transportforskningsberedningen. Målsättningen bör vara att få en effektivare samordning och ett bättre resursutnyttjande. Ett annat mål som vi kan uppnå samtidigt är att få en bättre regional balans när det gäller det här området. En utgångspunkt för utredningen bör vara att transportrådet avvecklas. Transportrådets myndighetsuppgifter bör föras till trafiksäkerhetsverket, medan transportrådets utredningsuppgifter bör föras till vägoch trafikinstitutet, VTI. Vidare bör transportforskningsberedningens, TFB:s, verksamhet förläggas till Linköping och knytas i någon form till VTI. En sådan lösning överensstämmer med det ursprungliga förslag som låg bakom tillkomsten av TFB. Jag vill också hänvisa till den transportforskning som bedrivs vid universitetet i Linköping och till att i grannkommunen Norrköping finns både sjöfartsverket och luftfartsverket. De uppgifter som inte passar in i TSV:s nya ram bör utredas särskilt och eventuellt flyttas till statens industriverk, statens energiverk etc. En del kan säkert läggas på resp. länsmyndigheter. Utgångspunkt för placeringen bör vara att arbetsuppgifterna läggs på myndigheter utanför Stockholm. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 i trafikutskottets betänkande nr 14. Reservation nr 2 kommer Martin Olsson att säga några ord om. Som framgår av ett särskilt utdelat papper har centern stött folkpartiet i reservation nr 5. Det är en underlåtenhet från vår sida att vi inte har motionerat i denna fråga. Ett persontransportstöd skall naturligtvis även omfatta egenföretagarnas resor i deras egenskap av just företagare. Att moderaterna inte går med på detta därför att de tycker att hela persontransportstödet är krångligt och dumt kan jag ha en viss förståelse för. Men varför vill inte ni socialdemokrater, Olle Östrand, låta egenföretagarna få del av stödet? Tror ni att ett företag med anställda plötsligt skapar sig självt och dimper ner någonstans i Norrland? Inser ni inte att alla företag startas när en person får en idé som han utvecklar vidare? Om det går bra anställer han någon eller några, men för att kunna förverkliga sin idé måste han i nio fall av tio resa runt och skaffa sig mer kunskaper, se hur andra gör, knyta kontakter och beställa varor. Varför vill ni socialdemokrater på alla sätt försvåra för dem som vill starta som egna företagare, samtidigt som ni sjunger näringslivets lov? Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Sedan vill jag ställa en fråga till folkpartiet angående reservation nr 7. Jag satt i transportrådet under de år då järnvägsnedläggningarna pågick. Länshuvudmännen fick välja mellan att behålla sin järnväg och att under fem år få pengar till busstrafik. Vi i centern tyckte att hela systemet var horribelt. De som valde tåg fick inga pengar, och de som valde buss fick det särskilda ersättningsbidraget för nedlagd järnvägstrafik. Det är klart att de flesta valde buss. Det var felaktigt ur både energisynpunkt och miljöoch vägsynpunkt. När avtal nu har slutits mellan staten å ena sidan och länstrafikhuvudmän = Prot. 1987/88:86 nen å andra sidan anser jag att vi också har ansvar för att avtalet fullföljs tills 17 mars 1988 de fem åren har gått. Att göra som folkpartiet i detta fall, dvs. föreslå att avtalet inte skall fullföljas, är både oansvarigt och oriktigt. Ingrid Hasselström Nyvall sade ingenting om reservation nr 7, såvitt jag kunde uppfatta. Jag är mycket tacksam om jag kan få veta vad som ligger bakom reservation nr 7, som jag alltså tycker är oriktig. Jag yrkar avslag på reservation nr 7.

Herr talman! Handikapprörelsen, som varit representerad i transportrådets rådgivande delegation, har i protest mot bristen på gehör för en rad viktiga krav avgått från delegationen. Vpk anser att HCK:s och DHR:s missnöje är befogat. Förändringar som skulle ha kunnat förbättra och anpassa de kollektiva färdmedlen har uteblivit eller skett alltför långsamt, trots riksdagsbeslut. Vi anser i likhet med Handikappförbundens centralkommitté att det behövs en särskild nämnd med övergripande ansvar för de kollektiva färdmedlens handikappanpassning, riksfärdtjänsten och även bilstödet. Självfallet skall handikapprörelsen vara starkt representerad. Vpk efterlyser alltså ett förslag om en sådan nämnd. Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationen, nr 6, i betänkandet. Jag har i ett särskilt yttrande tagit upp frågan om en avveckling av transportrådet. Stark kritik har riktats mot rådets agerande i olika frågor. Vpk har tidigare agerat i denna fråga och anser att det är positivt att en översyn skall göras. Vi menar att arbetet skall ske helt förutsättningslöst. Det vore ansvarslöst att inte ta hänsyn till den befogade kritik som riktats mot rådet. Transportrådets sammansättning är bara ett exempel, där exportoch bilindustriföreträdare har gjort skandalösa uttalanden. Anna Wohlin-Andersson berättade tidigare om sina erfarenheter. Den cyniske Volvodirektören som uttalade sig om skogsdöden och motorvägsbygget i Bohuslän är det många av oss som inte kommer att glömma. Han har verkligen inte höjt transportrådets anseende.

Herr talman! Vid behandlingen av anslaget till transportrådet återkommer centern som vanligt med krav på att transportrådet skall avskaffas. Jag tycker än en gång att det är märkligt att ni aldrig tröttnar. I den trafikpolitiska proposition som för närvarande behandlas i trafikutskottet finns förslag som kan innebära en omfattande förändring av transportrådets uppgifter. Det är mot den bakgrunden som regeringen vid ett senare tillfälle skall återkomma med förslag om en översyn av bl.a. resurstilldelningen till transportrådets olika arbetsområden. Jag yrkar avslag på reservation 1. Jag går sedan över till transportstödet till Norrland. Det är i dag en allmän uppfattning att transportstödet fyller en mycket viktig regionalpolitisk funktion. 113 Nu ställs det krav på att även Ånge skall erhålla persontransportstöd, men eftersom Ånge har ett förhållandevis gott transportekonomiskt läge yrkar jag avslag på reservation 2. Folkpartiets krav på ändrad zonindelning för persontransportstödet vill jag också yrka avslag på. Anledningen är att förslaget kan få vittomfattande effekter, bl.a. skulle företag belägna i Mellansverige få transportstöd för sina affärsresor in till stödområdet, och detta har aldrig varit meningen. Stödet har i stället tillkommit för att minska de norrländska företagens resekostnader. Det har heller aldrig varit meningen att stödet skulle gå till resor inom skogslänen. När det sedan gäller folkpartikravet om att pensiontransportstöd även skulle kunna utgå till turistverksamhet vill jag yrka avslag på detta krav. Samtidigt kan jag med tillfredsställelse konstatera att regeringen avser att utvidga stödreglerna så att fler branscher inom uppdragsverksamhet och även anslutningsresor till utrikes avgångar skall kunna bli bidragsberättigade. Därmed utvidgas stödet ytterligare till de prioriterade näringarna, nämligen industri och viss uppdragsverksamhet. Folkpartikravet om att stöd skall lämnas till egenföretagares resor har diskuterats tidigare. Jag vill yrka avslag på detta krav, eftersom stödet endast skall avse tjänsteresor för anställda. Det är givetvis också mycket svårt att göra en avgränsning för vad som är privata resor och resor i tjänsten för en egenföretagare. Jag vill vidare nämna att det i en folkpartimotion och i en s-motion begärs ändrad transportzonindelning för Bjurholms kommun. Utskottet säger att Bjurholms kommun bör flyttas från zon 4 till transportstödzon 5 och tillstyrker följaktligen dessa motioner. Herr talman! Jag går över till att något kommentera vpk-reservationen, som berör riksfärdtjänsten. Det är naturligtvis mycket viktigt att handikapporganisationerna har ett betydande inflytande över besluten om riksfärdtjänsten. När vi permanentade riksfärdtjänsten säkerställdes detta inflytande genom att den rådgivande delegation för handikappfrågor som inrättades fick företrädare för bl.a. handikapporganisationerna. Transportrådet har därutöver fattat beslut om att organisationerna skall vara representerade i transportrådets styrelse genom adjungering vid de tillfällen då ärenden om riksfärdtjänsten och handikappanpassningsåtgärder skall behandlas av styrelsen. Därför är det bara att beklaga att handikapporganisationerna för närvarande inte deltar i den rådgivande delegationen och i transportrådets styrelse. Det är min förhoppning att man omgående återtar sina platser både i delegationen och i styrelsen. Med detta vill jag yrka avslag även på denna reservation. Herr talman! Jag går till sist över till avsnittet om ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik. Folkpartiet yrkar att ersättningen till lokal och regional kollektiv persontrafik skall slopas. Detta särskilda statsbidrag till ersättningstrafik utgår under en femårsperiod efter det att beslut fattats om nedläggning av persontrafiken på järnväg. Besluten har fattats vid olika tidpunkter för de olika bandelarna. Detta innebär att en del trafikhuvudmän redan har tilldelats bidrag för hela femårsperioden, medan det för andra huvudmän återstår några bidragsår. Det kan då inte vara rimligt att för vissa huvudmän slopa bidraget för återstående del av femårsperioden. Därför vill jag yrka avslag på denna reservation. Prot. 1987/88:86 Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på 17 mars 1988 samtliga punkter.

Herr talman! Jag tycker att både det som utskottsmajoriteten skriver i betänkandet och det som Olle Östrand nu säger i talarstolen är litet märkligt när det gäller synen på handikapporganisationernas utträde ur den särskilda delegationen under transportrådet. Olle Östrand har själv suttit i transport rådet. Han måtte väl ha en del erfarenheter som säger honom att handikapp rörelsen verkligen har anledning till den kritik och det missnöje som har lett till att de anser att det behövs en särskild nämnd. Inte har det hänt särskilt mycket. Tvärtom har det visats en ganska stor nonchalans mot de krav som handikapporganisationerna envist har framfört och ambitiöst arbetat med just i den särskilda delegationen.
Herr talman! Med anledning av det Olle Östrand inte sade vill jag ställa ett par konkreta frågor. Tycker Olle Östrand att allt är bra på transportforskningsområdet? Anser Olle Östrand att det inte finns någon risk för att alla de myndigheter jag räknade upp förut gör dubbelarbete eller skapar glapprum? Jag skulle gärna vilja ha svar på dessa frågor. Att ni aldrig tröttnar, Olle Östrand, på att säga nej till persontransportstöd till egenföretagare! Jag tycker faktiskt att Olle Östrands skäl, att man inte vet när egenföretagare gör privata resor eller resor som företagare, är ganska oförskämt mot egenföretagarna. Varför skall man förutsätta att de skulle vara ohederligare än anställda? Jag anser att man förutsätter att alla människor är hederliga till dess motsatsen har bevisats. Egenföretagarna har inte haft en chans att bevisa det, för de har aldrig fått persontransportstöd. Om ni nu inte anser att egenföretagarna skall ha persontransportstöd, vill jag gärna veta vem Olle Östrand anser skall betala när en ung man eller kvinna får en idé om att utveckla ett företag och behöver resa för att undersöka idén och över huvud taget komma ut för att ta kontakter. Skall man betala detta själv, med pengar som man inte har? Skall man låna pengar på banken? Varför kan man inte få samma hjälp av staten att resa som en anställd får? Nej, Olle Östrand, vi tröttnar inte på att föra fram våra åsikter, och det är nog tur för regionalpolitiken.

Herr talman! Olle Östrand och jag har tidigare diskuterat det som Anna Wohlin-Andersson nu tar upp om persontransportstöd till egenföretagare. Jag vill inte upprepa vad jag har sagt tidigare. Jag vill i stället citera vad Bengt K Å Johansson har sagt i en tidningsartikel som publicerades den 15 mars.

Det är det vi vill uppmuntra med detta stöd. När det gäller reservationen om ändrad zonindelning har det uppstått ett språkligt missförstånd. Det betonade vi vid utskottsbehandlingen. Det har aldrig föreslagits att resor fill Norrland skulle bli berättigade. Det var ett semantiskt problem. Resor inom stödområdet är berättigade. Det står åtminstone i förordningen att stöd kan lämnas för resor mellan orter inom stödområdet. Det kanske också har blivit ett misstag vid motionsskrivandet. Ett sådant här stöd förekommer alltså redan i dag. Det är faktiskt lika långt från Kiruna till Sveg som från Sveg till Malmö. Det är bra att den som är i Kiruna och har kontakter med Sveg också — om jag har förstått förordningen rätt — kan få ett visst stöd för sina resor. Vi vill dra gränslinjen för persontransportstödet litet längre norrut därför att man i dag undantar från detta stöd många orter som är viktiga för kontakterna från t.ex. övre Norrland. Det är i dag lättare att ha kontakt med företag i Stockholm än med företag som ligger i Falun eller i Borlänge. Det är väl inte så vi vill ha det. Då uppammar vi ju ännu mer inställningen att allting måste ligga i Stockholm. När det gäller reservation 7 hade jag hoppats att jag genom att endast yrka . bifall till den och inte argumentera för den skulle antyda att den inte är vår mest angelägna reservation. Den är en uppföljning av tidigare års krav. Vi hade gärna velat göra om årets reservation.

Herr talman! Under den tid jag satt i transportrådets styrelse var handikapporganisationerna representerade. Min uppfattning är att de på ett mycket meningsfullt sätt kunde påverka de frågor som de var med och behandlade. Till Anna Wohlin-Andersson vill jag säga att transportrådet är en liten effektiv myndighet. Den personal som arbetar där behöver ha arbetsro. Det kan inte vara speciellt trevligt att veta att det en gång om året kommer centermotioner med krav på att transportrådet skall avskaffas. Om inte dessa arbetsuppgifter skall utföras av transportrådet, skall de ju utföras av någon annan. Eftersom nu transportrådet på ett mycket bra och effektivt sätt sköter dessa frågor, kan det ju få fortsätta med det.
Herr talman! Vi kommer inte längre, Olle Östrand, när det gäller att diskutera transportrådets vara eller inte vara. Jag noterade i alla fall att Olle Östrand i sitt första inlägg sade att man skulle göra en översyn. Jag minns inte riktigt hur orden föll, men det var någonting som gällde transportrådet. Det är bra. Om det nu inte är så trevligt för transportrådets tjänstemän — ifall de nu bryr sig om vad centern säger — att vi en gång om året anser att man bör flytta över transportrådets arbetsuppgifter till någon annan, är det sannerligen inte trevligare för egenföretagarna i Norrland att en gång om året få veta att de kanske skulle missbruka förmånen om de skulle få rätt till persontransportstöd.

Herr talman! Jag har motionerat om att Ånge kommun skall ingå i det 17 mars 1988 område som får persontransportstöd. Detta stöd infördes 1985 för att minska de norrländska företagens kostnader för nödvändiga personkontakter med södra och mellersta Sverige. Bakgrunden var att dessa kostnader i många fall är mycket betungande för företagen och att det ansågs ha stor regionalpolitisk betydelse att de norrländska företagens kontaktnät och marknadsföring kunde byggas ut. Stödet lämnas till företag med anställd personal inom industrioch uppdragsverksamhet. Bidragsgrundande är tjänsteresor som företas med flyg eller tåg, till eller från Stockholm eller plats bortom Stockholm — åtminstone står det så i propositionen. Stödet till tjänsteresor utgår med viss procent av resekostnaden och utgör 40 90 för företag i större delen av Norrbottens län. Det minskar successivt söderut och är 20 96 för företag i Jämtlands län och i Örnsköldsviks, Sollefteå och Kramfors kommuner i Västernorrlands län. Bland de kommuner som tillhör det regionalpolitiska stödområdet B är Ånge kommun den enda i de fyra nordligaste länen som inte omfattas av persontransportstödet. Befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen i Ånge kommun är klart negativ, och prognoserna för den framtida utvecklingen i Ånge kommun visar att det är av största betydelse att olika regionalpolitiska insatser görs. I motionen har jag sammanfattat skälen för att Ånge kommun skall ingå i persontransportstödsområdet i fyra punkter: - Ånges geografiska läge jämfört med övriga områden där stöd utgår. —- Resekostnaderna och resemöjligheterna till södra och mellersta Sverige från Ånge är ungefär desamma som från övriga kommuner i mellersta Norrland. Den negativa befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen i Ånge kommun. I motionen begär jag att stödet skall utgå med 20 26 av resekostnaderna i Ånge kommun liksom det gör i Jämtlands län och i de tre kommuner i Västernorrlands län som jag räknade upp. Majoriteten i trafikutskottet avstyrker min motion. Motiveringarna härför skall jag strax återkomma till, men jag vill först uttala min tillfredsställelse över att centerns båda ledamöter i trafikutskottet insett värdet av den fråga jag tagit upp och föreslår ett riksdagsuttalande enligt reservation 2. Majoriteten, som alltså består av de fyra övriga partiernas representanter, anför två orsaker för avstyrkandet. För det första anförs önskvärdheten av att begränsa kostnadsutvecklingen för persontransportstödet. Vi har nyss hört av Ingrid Hasselström Nyvall att det utbetalades 5 milj.kr. under senaste budgetåret. Det måste ur statsfinansiell synpunkt vara närmast försumbart om man låter Ånge kommun med knappt 13 000 invånare ingå i stödområdet. Det är anmärkningsvärt att åtgärder som något skulle kunna underlätta för verksamheter i denna hårt drabbade kommun skall få hindras av / ar 7 strävanden att begränsa samhällskostnaderna just under detta anslag. Vi bör 1 alla vara medvetna om att samhällskostnaderna för avfolkning i vissa kommuner och inflyttning i expansiva kommuner är mycket stora. Det andra skälet som majoriteten anför för att avstyrka motionen är ”Ånges förhållandevis goda transportekonomiska läge, jämfört med andra kommuner i mellersta Norrland”. Ja, Ånge har fördelen att ha flera tågförbindelser med Stockholm varje dag. Men om ångebon i stället behöver anlita flyget för att komma till en ort i södra eller mellersta Sverige på rimlig tid, måste han först köra bil ca 12 mil till Sundsvall/Härnösands flygplats. Jag vill göra några jämförelser med kommuner där persontransportstöd utgår. Men jag vill betona att de kommuner jag jämför med mycket väl behöver stödet, så det är inte fråga om någon avund mot dessa kommuner. Östersund, som har 20 procents stöd, har ungefär samma tågförbindelser med Stockholm som Ånge, även om resan tar någon timme mer. Men Östersund har egen flygplats till skillnad från Ånge, där man har 12 mil till flygplatsen. Samma är förhållandet med Kramfors. Där finns flygplats men stöd utgår. Det är verkligen svaga motiv utskottsmajoriteten anför för att avstyrka min motion. Det är beklagligt att man inte gått med på ett tillkännagivande så att regeringen hade fått riksdagens uppdrag att närmare granska förhållandena på detta område och återkomma med förslag. Jag är övertygad om att om de olika relevanta kriterierna för transportstöd applicerades på Ånge, skulle man komma fram till att stöd bör utgå i Ånge liksom i de andra kommuner jag nu har nämnt. Mot bakgrund av de svaga skäl för avslag på motionen som anförs i betänkandet skulle jag vilja fråga företrädaren för majoriteten Olle Östrand, om han är kvar i kammaren, varför man har avstyrkt min motion utan att närmare analysera förhållandena och varför socialdemokraterna inte vill ge Ånge kommun denna mycket önskvärda förbättring. Det är en kommun som är i stort behov av nya arbetstillfällen och nya företag.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

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 20 finns ett antal motionsyrkanden om värdepappersmarknaden. Vi har från moderat ståndpunkt undvikit att ta ställning i ett antal av de yrkanden som finns i motionerna och därför avstyrkt dem. Orsaken är att fyra utredningar arbetar med dessa frågor. Det är värdepappersmarknads kommittén, som skall vara färdig med sitt uppdrag under innevarande år, ägarutredningen, som likaså skall vara klar under 1988, samt kreditmarknadsutredningen och försäkringsverksamhetsutredningen, som också i en mycket nära framtid kommer att bli föremål för övervägande, remissförfarande och beslut. Av den orsaken ansåg vi oss inte vilja ta ställning till ett antal nya frågor, som bl.a. väckts i de motionsyrkanden som föreligger i betänkandet. I betänkandet finns ett antal reservationer. I några av dessa instämmer vi, eftersom de överensstämmer väl med tidigare ståndpunktstaganden som gjorts från moderat sida. När det gäller reservationen om börsstyrelsens sammansättning gör vi den bedömningen att denna fråga mycket noga övervägs i värdepappersmarknadskommittén. Det är i dag osäkert vilken funktion börsstyrelsen kommer att få i framtiden. Därför kan det inte vara riktigt att riksdagen nu antar något uttalande eller fattar något beslut innan utredningens överväganden om värdepappersmarknadens organisation är klara. I reservation 2 begärs tilläggsdirektiv till ägarutredningen, där man även skall analysera det institutionella ägandets betydelse för småföretagen. Det är ett tilläggsdirektiv som vi kan instämma i med anledning av det starkt ökade institutionella ägandet på den svenska aktiemarknaden. I reservation 3 finns ett spridningskrav för börsnotering av aktier. Det som framförs i reservationen om viss översyn har vi stor förståelse för, men vi tycker att frågan om vilka spridningskraven skall vara vid börsintroduktion av fondpapper är en typisk fråga för avgörande i börsstyrelsen och inte i riksdagen. Vad beträffar reservation 4 om försäkringsbolagens rätt att förvärva aktier vill vi avvakta den utredning som fortfarande arbetar. Även om den kanske inte så mycket kommer in på reservanternas förslag tycker vi att det ändå är riktigt att beredningen fullföljs innan beslut fattas i frågan. Detsamma gäller bankers rätt att förvärva aktier, som behandlas i reservation 5. Vi tycker att kreditmarknadskommitténs pågående utredning skall avvaktas innan vi tar ställning. Vi stöder reservation 6 om skattemässig stimulans av ett spritt ägande. Det är rimligt att Sverige försöker få en skattemässigt riktig behandling av aktieägandet som är jämförbar med vad som gäller i våra främsta konkurrentländer. Det skulle underlätta kapitalanskaffningen för svenskt företagande och göra det jämställt med företagandet i våra närmaste grannländer. Det vore mycket positivt och riktigt ur svensk konkurrenssynvinkel. Reservationerna 7 och 8 är två alternativ till utskottsmajoritetens skrivning. Vi har själva avgivit reservation nr 7 därför att vi inte tycker att det är riktigt att i dag ta ställning till ett eventuellt förbud mot differentierad rösträtt på aktier, till hur stort det utländska ägandet i svenska företag skall få vara eller till om man skall införa några begränsningar av korsvist ägande. Detta är frågor som är under utredning, och betänkandet kommer att avlämnas under innevarande år. Vi tycker att ärendet skall beredas innan vi träffar några avgöranden. Vi har stor förståelse för vad som framförs i reservation nr 8 men kan ändå inte godta de resonemangen, eftersom utredningen ännu inte är klar. I reservation nr 9 framförs ett välkänt borgerligt krav. Vi tycker inte att det är regeringens sak att ha synpunkter på vem som är styrelseordförande i den ena eller andra affärsbanken. Av det skälet upprepar vi vårt avståndstagande från detta. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 2, 6, 7 och 9.

Herr talman! En väl fungerande aktiemarknad är en av marknadsekonomins hörnstenar. Den gör det möjligt att sprida ägandet, och den förser näringslivet med riskvilligt kapital. Bl. a. därför är det här ett viktigt område för folkpartiet. Det gäller inte minst när vi kommer in på åtgärder för att minska maktkoncentrationen i svenskt näringsliv. Att i en sådan diskussion förbise skattereglernas effekter på det individuella aktiesparandet går inte. Eller rättare sagt: Det borde inte gå. Men socialdemokraterna i utskottet klarar det konststycket. Man vill inte göra något ”allmänt, slagordsbetonat uttalande”, säger man. Punkt, slut! De förslag socialdemokraterna avfärdar med så markerat ointresse för de mindre aktiespararna är bl.a. - att avskaffa dubbelbeskattningen på aktier och = att underlätta för anställda att spara i aktier i det egna företaget. Det är inte ”slagordsbetonat” att kräva ett skattesystem som inte straffar sparande i aktier. Sådana förändringar är tvärtom nödvändiga, om vi skall få till stånd en spridning av aktieägandet och därigenom minska maktkoncentrationen. Det kan naturligtvis, herr talman, diskuteras om man skall ta ställning i frågor som berörs i pågående utredningar. Utskottsmajoriteten undviker konsekvent att göra det, och på flera punkter gör också folkpartiet det. I andra fall — det gäller t.ex. börsstyrelsens sammansättning, där vår inställning är klar — gör vi det inte. Att folkpartiet anser att börsstyrelsen bör bestå av personer som är utsedda av börsmedlemmarna, börsföretagen och aktieägarna har vi markerat i flera olika sammanhang. Det vore snarast anmärkningsvärt om vi inte gjorde det här. Även om värdepappersmarknadskommittén nu ser över börsens funktion och regler, bl.a. med anledning av folkpartiets krav, ger vi i vår motion vår syn på det som med ett sammanfattande begrepp kallas börsetik. För den som tror på och försvarar marknadsekonomin och ett spritt enskilt ägande är det angeläget att börsen fungerar väl och att de aktiviteter som förekommer där uppfattas som legitima av en bred allmänhet. Under senare år har börsen utsatts för kritik, och i debatten framkommer med jämna mellanrum att det förekommer affärer som kan betraktas som tvivelaktiga och i vissa fall olagliga. Och nästan alltid är det småspararna som förlorar. Enkelt uttryckt handlar börsetik om likabehandling, dvs. om att alla aktieägare skall ha samma rättigheter. Det gäller framför allt tillgången på information; tillgången måste vara snabb, lika för hela marknaden, och informationen måste vara korrekt. De affärer som det finns anledning Prot. 1987/88:86 reagera mot har framför allt inneburit brott mot denna etiska norm. 17 mars 1988 Det finns starka skäl att vidareutveckla och komplettera de rekommendationer och etiska regler som finns för transaktioner med aktier och liknande värdepapper. Bara ungefär hälften av alla aktieaffärer sker numera på börsen. Behovet av regelsystem gäller därför inte bara för de transaktioner som avser börsföretag utan även andra. När det gäller att komma till rätta med tvivelaktiga aktiviteter menar vi att självsanering är att föredra framför en omfattande lagstiftning. Det kan, säger vi, bli aktuellt med lagändringar på någon punkt, men det bör inte vara den kungsväg som väljs. Regler som formuleras av näringslivet självt och börsstyrelsen skulle stärka näringslivets legitimitet i allmänhetens ögon. Dessutom skulle de ha den fördelen att de är mindre stela än lagar och därmed lättare kan anpassas till nu oförutsebara nya situationer och instrument på en mycket snabbt föränderlig marknad. Grunden för den kritik som förekommit är med några undantag inte att aktörerna brutit mot gällande regler utan att reglerna inte varit tillräckligt klara. Vi ser med stort intresse fram emot vad värdepappersmarknadskommittén skall säga. Folkpartiet lägger alltså stor vikt vid att sprida aktieägandet och därmed minska maktkoncentrationen. Med en rad åtgärder vill vi öka skyddet för småspararna på aktiemarknaden, och vi föreslår alltså bättre skatteregler med samma syfte. Men det finns också en annan viktig utgångspunkt för våra förslag, nämligen att vi vill ha färre begränsningar och regleringar och mera av effektiv konkurrens. Under senare år har vi kunnat följa vad konkurrensen har betytt på kapitaloch försäkringsmarknaderna, där den drastiskt har ökat, inte minst tack vare internationaliseringen. Mot den bakgrunden anser vi att det är olämpligt att t.ex. banker och försäkringsbolag skall ha speciella begränsningar när det gäller hur stor andel de får äga i andra bolag. En väl fungerande konkurrens är — på detta området liksom på alla andra — den bästa garantin för sparare och försäkringstagare. Men dessutom har bankoch försäkringsinspektionerna att ta till vara såväl kundernas som det allmännas intressen. Slutligen en fråga som visserligen inte är ny men som är principiellt viktig och avslöjande för socialdemokraternas vilja att öka den statliga styrningen av näringslivet. Jag tänker på det faktum att regeringen sedan 1985 skall godkänna val av ordförande i de privata affärbankernas styrelser. Regeringens godkännande skall föregås av ett ”formlöst samråd” mellan bankstyrelsen och regeringen. Ingen insyn finns. Inga motiv behöver anges, inga generella regler styr regeringsbesluten, och ingen möjlighet finns att överklaga. Om regeringen inte är nöjd med bankens förslag kan den utse någon annan till ordförande. Lagen har såvitt jag kan förstå tillkommit för att tillgodose en opinion inom socialdemokratin för ett förstatligande av affärsbankerna. Detta krav har drivits på flera partikongresser men har hittills inte vunnit majoritet. Men på kongressen 1981 gick alltså det här kompromissförslaget igenom. 121 Det här är en av många socialdemokratiska reformer som innebär att gränsen mellan statens och näringslivets ansvar suddas ut. Den som har, eller aspirerar på att få, en ledande ställning inom bankvärlden blir beroende av regeringens välvilja. Det här förfaringssättet hör inte hemma i en marknadsekonomi! Statens inflytande över näringslivet skall utövas med hjälp av generella regler, inte i formlösa förhandlingar bakom slutna dörrar. Folkpartiet anser att det här systemet omgående bör avskaffas. Och systemet med statliga representanter i affärsbankernas styrelser bör försvinna samtidigt. Folkpartiet har hela tiden varit emot också det, och vi har själva aldrig utsett några ledamöter på dessa poster. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet har undertecknat.

Herr talman och, skulle jag vilja tillägga, kvarvarande ledamöter och tappra personal! Ägarförhållandena i näringslivet har förändrats ganska kraftigt de senaste åren. Det har skett genom ett antal stora fusioner, och vi har också under den absolut senaste tiden upplevt hur stora företag i Sverige slås samman. Det institutionella ägandet har också blivit ett ökat inslag i näringslivet. Investmentbolag, försäkringsbolag, AP-fonder och sedan också löntagarfonderna har kommit att äga företag, helt eller delvis, inom svenskt näringsliv. Det är mot den bakgrunden vi tycker att den sittande ägarutredningen med förtur bör ta upp detta, göra en ordentlig analys och komma med förslag till åtgärder som pekar på hur man kunde bryta det institutionella ägandet. Centerns politik går ut på att främja småföretag, enskilt ägande och kooperativ företag. I ett näringsliv av den typen tycker vi att det institutionella ägandet inte passar in i den omfattning som det har fått de senaste åren. Ett decentraliserat näringsliv och ett decentraliserat ägande innebär också att vi måste ställa ökade krav på spridning av aktier i samband med börsintroduktion av företag. Jag tycker att det mest graverande exemplet på hur man koncentrerar ägandet i samband med en börsintroduktion är börsintroduktionen av Procordia, där ju merparten av aktierna var i förväg destinerade till olika placerare. Därför efterlyser vi en större spridning på fler ägare. Det innebär också att vi måste få rimligare skatteregler för aktieinnehav och aktiehandel än de som i dag gäller. Det är en fråga där de ickesocialistiska partierna har enats i reservation nr 6. Slutligen vill jag mycket kort beröra frågan om val av styrelseordförande i affärsbankerna. Att de skulle utses av regeringen är en tanke som centern har avvisat alltsedan den ordningen introducerades i slutet av 1984. Vi avvisade den då, och vi avvisar den lika mycket nu. Med hänsyn till kammarens tid vill jag bara kort instämma i vad Christer Eirefelt anförde på den punkten. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer som utskottets centerledamöter har undertecknat, alltså reservationerna 2, 3, 6 och 9.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas sex yrkanden i tre motioner, 17 mars 1988 vilka alla delvis tas upp i andra sammanhang. De nu aktuella yrkandena gäller upphävande av Stockholms fondbörs börsmonopol, ändrade regler för sammansättningen av styrelsen för Stockholms fondbörs, effektivare sanktionsmöjligheter för börsstyrelsen, ägarförhållanden inom näringslivet samt upphävande av vissa bestämmelser om val av styrelseordförande i affärsbank. Förutom frågan om val av styrelseordförande i affärsbank är yrkandena föremål för utredning eller remissbehandling, och det har ju tidigare framförts här. Dessa yrkanden får vi debattera när utredningarna och remissbehandlingarna är klara. När det gäller val av styrelseordförande i affärsbank är min uppfattning att ordningen med en viss statlig medverkan är välmotiverad. Den möjliggör ett önskvärt inflytande från det allmännas sida vid dessa val utan långtgående ingrepp i det institutionella systemet. Utskottets majoritet har samma uppfattning. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på samtliga reservationer vid näringsutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Jag vill på Agne Hanssons vägnar tacka för svaret. Det är olyckligt att informationen angående ändrad statsbidragsgivning för ombyggnad av ålderdomshem inte nått ut ordentligt till berörda myndigheter och beslutsfattare. Viss information har skett, säger bostadsministern. Det är korrekt. Dock kan jag vittna om att denna information inte har varit tillräcklig. Det råder fortfarande stor okunnighet om de nya reglerna såväl hos myndigheter som hos de politiker som skall fatta besluten. Det har med stor sannolikhet bidragit till att nedläggningen av ålderdomshemsplatser har fortsatt på ett oroande sätt efter att beslutet fattades här i riksdagen för över ett år sedan. Därför är det angeläget med ytterligare information, bl.a. med hjälp av de av bostadsstyrelsen sammanställda exemplen på hur ålderdomshem skall byggas, en exempelsamling som enligt bostadsministern skall publiceras inom kort. I detta sammanhang handlar det faktiskt om trovärdigheten i det som vi säger oss stå för när det gäller värnandet om ålderdomshemmen. Från centern och de övriga borgerliga partierna har vi klart deklarerat att ålderdomshemmen måste vara kvar. Däremot råder det tvivel om var socialdemokraterna egentligen står i denna fråga. Faktum är att över 20 96 av antalet platser på ålderdomshem har försvunnit under senare år. Den fråga som många ställer sig är: Värnar verkligen socialdemokraterna om ålderdomshemmen? Den frågan är fortfarande aktuell. Svaret tyder dock på att det är en islossning på gång, och det är viktigt i denna angelägna fråga, eftersom det finns ett stort behov av dessa platser. Jag vill bara i det sammanhanget säga: Vi vill ha kvar ålderdomshemsplatser, samtidigt som vi vill förbättra kvaliteten på dem. Men vi undrar nu: När kommer denna publicering att ske? Vi fick nu veta att det kommer att ske inom kort. Men det är ett år sedan vi tog beslutet, och ”inom kort” är ett tänjbart begrepp. Kan vi få en närmare förklaring?

Herr talman! Jag vill säga till bostadsministern: Det kan ju inte vara så att man från regeringens sida inte känner till att det finns brist på kunskap ute i kommunerna. Och visst sker det en fortsatt nedläggning av platser på ålderdomshem, och det har skett efter det beslut som fattades här i kammaren. Vill regeringen värna om att ålderdomshemsplatser skall vara kvar, måste dessa förhållanden också ha varit oroande för regeringen. Så tolkar jag också svaret litet grand, när det framgår att det måste ske ytterligare publicering på det här området. Visst har det byggts ut platser inom servicehus. Men det jag sade i mitt inlägg var att antalet platser på ålderdomshem har minskat med 20 96 under senare tid, och det är oroande eftersom det finns kvar ett behov av sådana platser och eftersom det finns stor efterfrågan på de platserna. Därför är det viktigt att informationen verkligen når ut till alla, så att det inte längre kan råda någon osäkerhet. Jag fick inte något svar på frågan när publiceringen kommer att ske.

Herr talman! Nu fick jag ett förslag till förtydligande av när publiceringen kommer: ”inom kort” blev i stället ”inom en nära framtid”. Jag kan inte se att detta är något förtydligande. Det är bara en lek med ord. Jag hoppas verkligen att vi får denna publicering inom den närmaste veckan eller de närmaste veckorna. Jag påstår fortfarande att det finns ett behov av den. Bostadsministern talade om skillnaden mellan servicebostäder och ålderdomshem. Ålderdomshem är den traditionella formen av vård som har funnits, med ständig tillsyn och en mindre personalomsättning. Personalen finns inom området och återkommer regelbundet. När det gäller servicehus har vi noterat att personalomsättningen har varit stor och att det inte har varit ovanligt att en äldre person tvingats lära känna upp till 20-30 personer per år. Det har alltså varit en skillnad i typen av vårdsystem.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att ett servicematerial om maskinskrivning skall komma ut till skolorna. Enligt min mening är det knappast en regeringseller riksdagsangelägenhet att gå in i detaljfrågor som publiceringsdatum för utbildningsmaterial. Det ankommer på skolöverstyrelsen att utarbeta denna typ av material till skolorna och därmed också att bedöma när ett sådant material kan ges ut. När det gäller det i frågan aktuella servicematerialet har jag dock inhämtat att förseningen beror på att SÖ har kompletterat underlaget till materialet med en enkätundersökning rörande maskinskrivning i grundskolan. Enkätresultaten slutbearbetas i vår, och SÖ räknar med att servicematerialet kommer att finnas tillgängligt inför nästa läsår.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I dag satsas stora extra pengar på att anskaffa datorer även till grundskolan. Men man bryr sig inte om ifall eleverna får lära sig rätt teknik att använda datorerna. Oftast är det lärare i matematik eller samhällsorienterande ämnen som undervisar i data, och de kan inte lära ut hur tangentbordet skall nyttjas på ett rationellt och riktigt sätt. De anser sig dessutom inte ha tid till detta, även om en maskinskrivningslärare skulle instruera dem. Ämnet maskinskrivning, där man alltså lär sig att korrekt använda ett tangentbord, har inte ett fastlagt timtal i timplanen, men är obligatoriskt för eleverna. Ifrågavarande servicematerial innehåller anvisningar och exempel på hur maskinskrivningsundervisningen kan bedrivas. Det är dessutom sedan länge efterfrågat från såväl lärare som skolledare runt om i landet. Anser inte statsrådet det märkligt att SÖ begär att experter skall arbeta fram ett servicematerial på tre månader, dessutom sommarmånader med semestrar, för att sedan bara lägga det i en skrivbordslåda? Jag är, herr talman, medveten om att detta inte är en fråga för regeringen, men jag anser att SÖ:s hantering kan ifrågasättas. SÖ har flera gånger i ”Läroplansdebatt” lämnat uppgift om tidpunkt när materialet skall komma. Ideligen har man flyttat fram denna tidpunkt. Det har nu gått två och ett halvt år sedan SÖ fick förslaget. Jag hoppas verkligen att materialet kommer till höstterminen, som statsrådet här lovar.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig om jag anser det rimligt att ett stort arbete läggs ned på fornminnesinventeringen i norra delen av Kalmar län, utan att detta resulterar i en promemoria. Marianne Karlsson har också frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att undersökningsresultatet skall komma allmänheten till del. Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering utförs först och främst för att fornlämningarna skall kunna redovisas på den ekonomiska kartan. Inventeringsmaterialet — registerkartor och beskrivningar — finns därutöver tillgängligt på riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och länsmuseet. Vanligtvis finns också materialet hos kommunen. Spridningen av resultatet av inventeringen i Kalmar län har skett på detta sätt. Härutöver har enligt vad jag upplysts om en särskild sammanställning och utvärdering av Kalmarinventeringen utförts av riksantikvarieämbetet. Denna promemoria föreligger i manuskript, men har ännu inte tryckts. Jag utgår från att den som är intresserad av att ta del av detta material kan vända sig till riksantikvarieämbetet. Jag anser mot denna bakgrund att några åtgärder från min sida inte är påkallade när det gäller formerna för offentliggörande av specifikt fornminnesinventeringens resultat. Jag vill dock gärna erinra om regeringens förslag i den nyligen framlagda propositionen om kulturmiljövård beträffande förstärkta informationsinsatser inom kulturmiljövårdens område. Det är sålunda en generellt viktig fråga att de kulturvårdande myndigheterna har en hög ambitionsnivå när det gäller att föra ut kunskaperna om miljöns kulturvärden till allmänheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det finns två anledningar till min fråga. Den ena är att en östgöte född i Södra Vi är mycket intresserad av att till eftervärlden bevara och kunna visa hur det var förr. Hembygdsföreningen i Södra Vi, där han också är verksam, har byggt upp ett vackert reservat med museum, torpstugor m.m. Man undrar nu mycket över vart den omtalade fornminnesinventeringen som gjordes åren 1980-1981 har tagit vägen. Man vill nämligen i sin verksamhet utnyttja den information som då insamlades. Det förefaller ju mycket naturligt att man får göra det. Arbetet utfördes av Lennart Klang och Olle Möller och tog ungefär ett år. Det tog ett år för två personer. Resultatet har nu efterfrågats vid riksantikvarieämbetet. Man har fått till svar att det inte finns någonting tillgängligt. Jag utgår då ifrån att det har legat i någons skrivbordslåda. Nu kommer den andra anledningen till min fråga. Jag har nämligen vid några tillfällen motionerat och då tillåtit mig att kritisera statlig verksamhet, och särskilt effektiviteten. Det förefaller mig inte vara så värst effektivt när två män under ett helt år gör en fornminnesinventering, och sedan inte lämnar efter sig ens en ynka liten rapport. Vi har här i dag fått höra att det skall komma en sådan. Jag vill fråga statsrådet Bengt Göransson om det finns anledning att tro att det kan vara flera utredningar som har rönt samma öde. Jag skulle gärna vilja fråga statsrådet om han har tänkt undersöka detta. Följer man över huvud taget upp alla inventeringar och utredningar? Anser statsrådet att det skall ta sju år att få fram en sådan här utredning? Måste inte det innebära ett stort slöseri med statliga medel? Jag önskar att besked om denna inventering lämnas så snart som möjligt.

Herr talman! Jag redovisade i mitt frågesvar en samlad utvärdering och analys. Den kommer således. Det är inte så, Marianne Karlsson, att detta material inte har presenterats och publicerats i någon annan form. Det har presenterats i vetenskapliga och populärvetenskapliga uppsatser i en rad skrifter. 1981 publicerades det i riksantikvarieämbetets Dokumentation — forskning, 1982 i Medeltidsarkeologisk tidskrift, 1983 dels i ämbetets Arkeologi i Sverige, dels i skriften Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, 1986 i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 11 och 1987 i Med arkeologen Sverige runt. Det finns alltså en omfattande presentation och dokumentation. Den samlade utvärderingen kommer alltså i höst. Fullt så illa ställt att två män skulle ha arbetat idogt under ett helt år och sedan lämnat efter sig ett fullkomligt tomrum är det inte — den uppgiften är inte alldeles korrekt.
Herr talman! Allt detta är ett bra svar, men jag vill ändå fråga om det inte är något fel på informationen? Den här mannen från Östergötland har ringt riksantikvarieämbetet flera gånger och efterlyst denna utvärdering. Riksantikvarieämbetet svarar att det tyvärr inte finns någonting färdigt. Riksantikvarieämbetet borde då ha upplyst om det som statsrådet Göransson nu har sagt till mig. Hur kan det komma sig att informationen inte kommer fram till folket ute i landet?
Herr talman! Jag föreslår att Marianne Karlsson riktar den frågan direkt till ämbetet.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förmå domänverket att se till att timmerdelen i avverkningarna blir noggrant utsorterad. Låt mig först konstatera att domänverket enligt sin instruktion har ett självständigt ansvar för den affärsmässiga verksamheten och därmed också utsorteringen av timmer vid leverans av massaved. Jag har av domänverket erfarit att verkets grundläggande princip vid fördelning av timmer mellan sågverk och massaindustrier är att göra denna fördelning så ekonomiskt riktig som möjligt. Domänverket eftersträvar sålunda att föra allt virke som är dugligt till timmer till sågverken. Jag har också av domänverket erfarit att verket av just detta skäl under den senaste femårsperioden successivt ökat timmerandelen vid utsorteringen.

Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret. Industriministern hänvisar till domänverkets verksansvar. Industriministern menar då kanske att hans kontrollmöjligheter beskärs något av verksansvaret. Statens industriverk utarbetade för något år sedan en rapport om integration av skogssågar. I rapporten pekar man just på nödvändigheten av ett större samarbete mellan sågarna och skogsavverkarna. På så sätt skulle man så effektivt som möjligt utnyttja timmerråvaran. Beträffande förhållandena på Klockstaterminalen har det vid upprepade kontroller visat sig att det finns ganska betydande kvantiteter timmer i massaveden. Jag utgår från att det är något led i domänverkets arbetsorganisation som har lett fram till att dessa förhållanden råder. Jag utgår också från att detta inte är unikt för Klockstaterminalen, utan att dessa förhållanden råder även på andra platser där det sker omlastning mellan landsvägstransport och järnvägstransport. Det finns en betydande brist på sågtimmer som bl.a. har lett till en nedläggning av ASSI:s såg i Karlsborg. Personalen har minskats både i Piteå och i Seskarö. Vi måste alltså ta itu med detta problem. Jag utgår ifrån att industriministern kommer att vidta kraftåtgärder, även om han inte redovisar dem i sitt svar — på det sättet är svaret tunt.
Herr talman! Jag är medveten om att jag är inne på ett område där Paul Lestander har mycket goda kunskaper och insikter. Han tog upp frågan om Klockstaterminalen i Arvidsjaur. Låt mig då konstatera att domänverket har flera hundra liknande terminaler spridda över hela Sverige. Stora mängder virke lastas av på dessa terminaler. Vad beträffar just Klockstaterminalen har domänverket upplyst mig om att verket inte känner till att det ingår något timmer i den massaved som lastas av på denna terminal. Men i och med Paul Lestanders fråga har domänverket uppmärksammats på saken, och därmed har frågan kanske haft effekt.
Herr talman! Jag delar industriministerns förhoppning att min fråga kommer att leda till något resultat. Det finns en överenskommelse mellan domänverket och inlandssågarna om att en viss procent av sågtimret skall levereras till dessa sågar. Om utsorteringen är dålig, beräknas denna procent på en lägre kvantitet än om man hade en riktig utsortering. Därför är detta också en mycket viktig industripolitisk fråga, eftersom vi har en mycket knapp tillgång på sågtimmer. Låt oss alltså hoppas att min fråga gett den effekt som industriministern antydde. Men jag förväntar mig också att han vidtar åtgärder.

Herr talman! Jag vill meddela att Elisabeth Fleetwoods interpellation om importen av utrotningshotade djur inte kan besvaras i dag på grund av att interpellanten tidigare anmält att hon är förhindrad att närvara i dag. Jag avser att besvara interpellationen den 5 april i år.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att behovet av arbetskraft i Östbo— Västboregionen i Jönköpings län skall kunna tillgodoses, dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att snabbare införliva flyktingarna i det svenska arbetslivet. Det goda konjunkturläget har inneburit att efterfrågan på arbetskraft under de senaste fyra åren har ökat. Antalet nyanmälda lediga platser var under år 1987 i genomsnitt per månad 17 000 fler än under år 1983. Denna jämförelsevis långvariga högkonjunktur har medfört att arbetslösheten successivt har sjunkit, och under år 1987 noterades en genomsnittlig arbetslöshet på 1,9 90. Trots den mycket positiva utvecklingen på arbetsmarknaden finns det problem. Arbetslösheten är fortfarande hög bland vissa grupper på arbetsmarknaden och i vissa delar av landet. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft större än tillgången inom andra regioner och inom särskilda yrkesområden. Jag är väl medveten om de svårigheter många företag i vissa delar av Småland, bl.a. Östbo—Västboregionen i Jönköpings län, har att fylla sina vakanser. De lediga platserna är betydligt fler än de arbetssökande i denna region, vilket innebär att en nettoinflyttning till de berörda kommunerna är nödvändig för att täcka företagens behov av arbetskraft. Länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna i området gör stora ansträngningar för att rekrytera arbetslösa från andra delar av landet till Östbo— Västboregionen. Enligt uppgifter från länet flyttar dock förhållandevis många av inflyttarna vidare därifrån. Undersökningar som gjorts visar att de viktigaste orsakerna till att inflyttare lämnar orten är missnöje med arbetet, svårigheter att få sociala kontakter samt en otillfredsställande bostadssituation. Detta visar, såvitt jag kan bedöma, att arbetskraftsbristen i Östbo— Västboregionen är ett problem som inte går att lösa enbart med hjälp av ökande inflyttning till regionen. Det handlar lika mycket om att behålla den arbetskraft som flyttar dit. Rekryteringen av arbetskraft underlättas avsevärt om företagen kan erbjuda en god arbetsmiljö och i övrigt goda arbetsförhållanden och om exempelvis långtidsarbetslösas, arbetshandikappades och invandrares arbetskraftsutbud tillvaratas. Det är också viktigt att kommunerna kan erbjuda bostäder och god kommunal service. Resultaten av den undersökning jag tidigare nämnde tyder på att det finns en hel del att göra från såväl kommunernas som företagens sida. Det är min uppfattning att arbetsförmedlingen har gjort vad den kunnat för att underlätta rekrytering av arbetskraft till regionen. I ett svar i december i fjol på en fråga av Anita Bråkenhielm nämnde jag att en grupp hade bildats för att genomföra näringslivsprojektet Östbo— Västbo arbetsmarknad. Gruppen består av representanter från berörda kommuner samt olika länsmyndigheter. Gruppen har nu presenterat en projektrapport som bl.a. innehåller förslag till åtgärder för att lösa problemet med arbetskraftsbristen i regionen. I rapporten framhålls att alla intressenter, dvs. kommuner, företag, statliga myndigheter m.fl., måste vidta åtgärder för att gemensamt lösa problemet. Inom ramen för ordinarie arbetsmarknadspolitiska medel vidtar länsarbetsnämnden de åtgärder som kan bedömas erforderliga. Så går jag över till frågan om att så snabbt som möjligt införliva flyktingarna i det svenska samhället. Det handlar dels om att förkorta handläggningstiderna för asylsökande, dels om den tid det tar från det att flyktingen fått uppehållsoch arbetstillstånd till dess han eller hon fått ett arbete. Den av regeringen tillsatta asylärendeutredningen, som bl.a. behandlade frågan om hur handläggningstiderna skall kunna förkortas, lade fram sitt betänkande i januari i år. Utredningen remissbehandlas för närvarande. Jag ser det som mycket angeläget att flyktingar som fått arbetstillstånd får ett arbete utan onödig väntan. Under åren 1984-1985 startades projekt, som delvis finansierats av regeringen, i Malmö, Örebro, Norrköping och Södertälje. Syftet med projekten var att finna samarbetsformer mellan stat och kommun för att samordna statliga och kommunala arbetsmarknadsoch utbildningspolitiska åtgärder för att underlätta invandrarnas inträde på arbetsmarknaden. Med hänvisning till de erfarenheter som projekten givit har arbetsmarknadsstyrelsen kommit in med en framställning till regeringen om att få pröva en särskild modell för kombination av studier i svenska språket och arbetslivskontakter för flyktingar i Malmöhus län. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag vill också i detta sammanhang framhålla att det är stat och kommun i samverkan som skall svara för flyktingverksamheten. Herr talman! Till sist. Arbetskraftsbristen i Östbo-Västboregionen i Prot. 1987/88:88 Jönköping och andra delar av landet ger oss en utmärkt möjlighet att ta vara 21 mars 1988 på det arbetskraftsutbud som bl.a. flyktingar och övriga invandrare er

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Tyvärr berör svaret i huvudsak vad som kan göras lokalt och vad som redan har gjorts. Det behövs, som sagt, att både kommuner, företag och statliga myndigheter hjälps åt för att gemensamt försöka lösa denna mycket besvärliga situation som uppstått på grund av att det föreligger brist på arbetskraft. Eftersom det här är en riksdagsdebatt hade jag hoppats att svaret skulle fokuseras på vad staten skulle kunna göra, men i det avseendet är svaret tunt. Först några upplysningar angående de lokala åtgärderna och de myter, som man kan möta i debatten och som också skymtar mellan raderna i arbetsmarknadsministerns svar. Många flyttar beroende på att man är missnöjd med arbetet, har svårt att få sociala kontakter och att det råder bostadsbrist, och därför skall företagen erbjuda god arbetsmiljö och i övrigt goda arbetsförhållanden, står det att läsa i svaret. Även en del av dem som flyttat är av samma åsikt. I denna trakt med tusentals småföretag finns det säkert företag där arbetsmiljön skulle behöva förbättras. Här bor människor som är vana att själva ta itu med sådant som behöver rättas till. Därför har man frågat dem som flyttat om deras inställning. Förmodligen skulle svaren ha blivit desamma från andra håll i landet, om man över huvud taget hade brytt sig om att fråga detta urval av människor som har lämnat sitt arbete och flyttat till en annan ort. Det finns också en undersökning där man frågat dem som stannat kvar och den visar en helt annan bild. Dessa människor lyfter fram trivsel med arbetet, möjlighet att få arbeta självständigt, att få förtroende och att utan krångel kunna få ledigt vid behov. Den här bilden kan också vara rättvisande, eftersom sjukfrånvaron i företagen genomsnittligt är mycket låg och antalet arbetsolyckor ligger långt under riksgenomsnittet. Det har även påståtts att lönerna är låga i dessa bygder. En undersökning gjord av Metallarbetareförbundet och Verkstadsförbundet visar att lönerna i Gnosjö ligger tio öre under riksgenomsnittet. Man lever billigt i Gnosjö, bl.a. är kostnaden för barnomsorg påfallande låg. Bostadsbristen är naturligtvis en lokal angelägenhet. En felbedömning har gjorts på grund av att det för inte så många år sedan fanns mängder av tomma lägenheter. Nu sker en mycket snabb utbyggnad, 3 000 lägenheter under en treårsperiod jämfört med 2 500 under föregående sexårsperiod. Utflyttningen har tidigare varit större än inflyttningen, men det har vänt. År 1987 visar ett flyttningsöverskott på 290. Att det är en rörlig arbetsmarknad med många flyttningar beror naturligtvis inte enbart på missnöje med arbetsförhållandena. Befolkningen är genomsnittligt ung, och då flyttar man som bekant oftare, bl.a. för att skaffa sig ytterligare utbildning. När det finns gott om jobb flyttar också människor mer. Många har mer eller mindre tvingats att flytta till de här orterna, på grund av att det inte har funnits arbete där de har bott. Men de har kvar rötter och anhöriga i hemorten och försöker 15 återvända dit så fort de på något sätt kan. Så tillbaka till frågan om vad staten är beredd att göra. Utbildning behövs, säger företagarna när man frågar dem. Det gäller högteknisk och ekonomisk utbildning men också och framför allt utbildning ute på företagen. De som man har utbildat stannar ju kvar. I budgeten finns ett nytt anslag på 203 milj.kr., och det står att detta anslag är för utbildning i företag. Skulle detta anslag kunna användas i det här sammanhanget? Sänkta marginalskatter — är det något som arbetsmarknadsministern skulle kunna tänka sig för att stimulera fler att arbeta mera? Invandring av yrkesfolk som inte går att få fram i Sverige är något som Industriförbundet och LO-basen Stig Malm har ställt sig positiva till. Det gäller alltså en viss arbetskraftsimport. Om regeringen menar allvar när man säger sig vilja arbeta för ett närmande till EG, borde inte detta vara en alltför främmande tanke för regeringen. Frågan om att snabbt få ut flyktingar i arbete bereds i regeringskansliet, står det i svaret. Det är ett svar som regeringen lämnar alltför ofta när det inte finns något riktigt konkret att komma med. I september 1987 lämnade den projektgrupp som omnämns i svaret ett förslag om att svårplacerade invandrare skulle kunna få visstidsanställning med varvad praktik och svenskundervisning till avtalsenliga löner och att arbetsgivaren från kommunen skulle kunna få ett bidrag till lönekostnaden i samma storleksordning som det socialbidrag som annars skulle ha betalats ut till invandraren. LO tyckte att det var ett bra förslag, men regeringen förkastade det och begärde att få ett nytt förslag där socialbidrag inte omfördelas. Varför bedömdes det förslaget vara så dåligt att det inte ens fick prövas? Och när kommer regeringen med konkreta förslag i stället för detta?

Herr talman! Först vill jag svara på den direkta frågan om företagsutbildning. Anslaget till företagsutbildning gäller självfallet oavsett var i landet utbildningen sker. Frågan gäller naturligtvis hur man lägger upp planerna för den företagsutbildning som skall genomföras. Ingrid Ronne-Björkqvist frågar mig vad staten kan göra. Statens förlängda arm är länsarbetsnämnderna, arbetsförmedlingarna och länsstyrelserna. Rent konkret har arbetsförmedlingen varit ute i ett antal marknadsföringsoch rekryteringskampanjer, bl.a. för utryckande värnpliktiga i Eksjö. Man har också varit ute på motortävlingar i Anderstorp och på arbetsförmedlingsexpo i Göteborg. De här aktiviteterna har gett vissa resultat, dvs. inflyttning till regionen. Vad som planeras framöver är att arbetsmarknadsverket i samarbete med invandrarverket skall inventera de flyktingförläggningar som finns i närheten av Östbo—Västboregionen, för att kartlägga hur många av de invandrare som finns där som har uppehållsoch arbetstillstånd och kan vara intresserade av att komma i fråga när det gäller arbete i den här regionen. Det finns också ett projekt om arbetspendling, där ett samarbete sker mellan Jönköpings och Älvsborgs län. Det förväntas ge en hel del. Beträffande frågan om socialbidrag: Den diskussionen pågår, och det är vad som döljer sig bakom formuleringen att ärendet bereds i regeringskansliet. Frågan gäller vad som går att utveckla vidare utan att man kommer i konflikt med t.ex. socialtjänstlagar.

Herr talman! Länsarbetsnämnden kan i alla fall inte ta itu med marginalskatterna. Länsarbetsnämnden i Jönköpings län har tillstyrkt arbetskraftsimport, som sedan inte har beviljats. Jag skulle vilja ha ett förtydligande från arbetsmarknadsministern på den punkten. Statsrådet sade att frågan om arbete åt svårplacerade invandrare för närvarande bereds i regeringskansliet. Det finns redan ett regeringsbeslut där det står att projektgruppen skall fortsätta att arbeta med dessa frågor men att det hela skall genomföras utan att socialbidragsmedel tas i anspråk. Jag kan inte tyda det på annat sätt än att förslaget har förkastats. Det känns naturligtvis frustrerande för företagen i Östbo—- Västboregionen som får stora order som de inte kan ta emot. Detta bromsar industrin också på andra håll i landet, eftersom man i denna region sysslar med mycket av legoarbeten. Det återstår för dem i stort sett att flytta utomlands, med allt vad det innebär, t.ex. att svenska råvaror och svenska transporter inte kommer att användas och att bytesbalansen försämras. Smålänningarna är kluriga och energiska, och de arbetar febrilt för att försöka lösa problemet med brist på arbetskraft. Staten har emellertid ett stort ansvar och även ett stort intresse av att problemet löses. Det ansvaret kan man aldrig vältra över på kommunen eller på företagen.
Herr talman! Frågan om arbetskraftsinvandring har diskuterats i AMS styrelse tillsammans med parterna på arbetsmarknaden. Det finns ingen anledning att ändra den policy som hitintills har gällt. Låt oss säga att 19 300 personer flyttar in i regionen under en sexårsperiod och 19 400 flyttar därifrån under samma period. När man kartlägger skälen till den starka genomströmningen finner man att ungefär en tredjedel flyttar därför att det råder brist på bostäder. Men det blir väl inte fler bostäder om man ”importerar” — jag tycker att uttrycket är fruktansvärt — arbetskraft eller tillåter en arbetskraftsinvandring av ekonomiska skäl? Vi har en stor grupp långtidsarbetslösa, en stor grupp flyktingar och människor vi har lovat ta ansvar för. För deras skull tycker jag att man skall använda alla de andra medel som står till buds innan man tar till s.k. ekonomisk arbetskraftsinvandring. Frågan huruvida vi skall ändra reglerna när vi närmar oss Europa-marknaden kan man återkomma till. Vi har fortfarande arbetskraft som har behov av arbete i Sverige.
Herr talman! Bostäderna är som sagt ett lokalt ansvar. Där har åtgärder vidtagits. Man har ett fint program och har nu fått en ökad inflyttning av människor som vill stanna kvar. Här är det fråga om regeringen är villig att haka på och se till att denna goda trend håller i sig och att den inte stoppas av sådana orsaker som staten kan påverka.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig vad jag anser om en fri utomnordisk arbetskraftsinvandring, i första hand europeisk, till Sverige. Genom riksdagens beslut år 1984 med anledning av en proposition om invandringsoch flyktingpolitken fastställdes att de riktlinjer som antogs av riksdagen år 1968 skulle gälla även i fortsättningen. Detta innebär att egentlig arbetskraftsinvandring tillåts i dag endast i undantagsfall och sedan det efter arbetsförmedlingens medverkan visat sig att ett uppkommet arbetskraftsbehov inte kan tillgodoses genom arbetskraft som finns i Sverige. I propositionen konstaterades vidare — mot bakgrund av den hittillsvarande utvecklingen och den nuvarande sysselsättningssituationen — att det saknades anledning att räkna med något egentligt behov av arbetskraftsinvandring under överskådlig tid. I stället skulle i landet bosatta arbetssökande och nordbor i första hand komma i fråga när arbetstillfällen fanns. Undantag från detta skulle kunna ske för nyckelfunktioner inom industrin och näringslivet i övrigt. Även personer som behövdes för kvalificerad forskning och produktutveckling skulle kunna undantas, liksom personer inom det kulturella området. Utöver detta skulle ett antal tidsbegränsade anställningar som ingår som ett led i internationellt utbyte också kunna undantas. Det skulle ankomma på AMS att i samråd med arbetsmarknadens parter klarlägga den praxis som skulle tillämpas. Under de senaste decennierna har det blivit lättare att röra sig över gränserna. Jag tänker då på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden från år 1954 som innebär en rättighet för nordiska medborgare att fritt kunna ta arbete och bosätta sig i annat nordiskt land. Även inom EG finns en fri arbetsmarknad. EG har för sin del lagt fast ett mycket ambitiöst program för att utveckla det interna samarbetet där målet är att skapa en fri rörlighet för varor och tjänster, människor och kapital. Detta är en utveckling som vi i Sverige måste följa mycket noga eftersom vi har ett starkt intresse av att medverka i ett brett västeuropeiskt samarbete. De under senare år vunna erfarenheterna visar att den fria nordiska arbetsmarknaden inte inneburit några väsentliga omflyttningar inom Norden. Erfarenheterna inom EG tyder på samma förhållande. Det är mot den bakgrunden som jag tror att de farhågor som Alexander Chrisopoulos målar upp inte skulle bli verklighet om vi t.ex. skulle närma oss EG och dess arbetsmarknad. Alla erfarenheter visar nämligen att trögheten i arbetskraftens rörlighet mellan olika länder är stor eftersom faktorer som språk, kultur och skillnader i utbildning har ett avgörande inflytande på flyttningsbenägenheten. De nuvarande av riksdagen beslutade riktlinjerna för prövning av ansök = Prot. 1987/88:88 ningar om permanent uppehållsoch arbetstillstånd av arbetsmarknadsskäl 21 mars 1988 är mycket restriktiva, och antalet sådana ärenden är endast ca 300 per år varav AMS avstyrker ca en tredjedel. Antalet tidsbegränsade tillstånd för t.ex. internationellt utbyte är däremot väsentligt fler. Herr talman! Det är för närvarande inte aktuellt att ändra den nuvarande politiken för arbetskraftsinvandringen.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är de allt större krav som industrin ställer på en ökad fri arbetskraftsinvandring från framför allt de europeiska länderna. Den svenska industrin strävar naturligtvis efter att skaffa sig samma produktionsoch lönekostnadsfördelar som industrin inom EG har och som skapas av en obegränsad tillgång på arbetskraft. Att den svenska industrin ställer sådana krav är lätt att begripa. Obegränsad tillgång på arbetskraft eller relativ arbetslöshet har alltid varit en idealsituation för den kapitalistiska produktionsprocessen. Det väsentligaste är framför allt just tillgången på arbetskraften på industrins egna villkor. Hur den sedan utnyttjas är en helt annan sak. Svaret som arbetsmarknadsministern ger i dag är intressant och något överraskande. Det är intressant därför att det är första gången som regeringen offentligt redovisar sin syn på en fri import av arbetskraft från EG. Svaret är dessutom överraskande. Av svaret framgår det att regeringen i varje fall inte är negativt inställd till en arbetskraftsimport, även om man säger att det för närvarande inte är aktuellt att ändra på den nuvarande politiken. Herr talman! Industrins krav på en fri arbetskraftsinvandring bör ses mot bakgrund av att vi i dag har en arbetsmarknad som kännetecknas dels av en ökad efterfrågan på arbetskraft i vissa överhettade regioner, dels av en ökad andel kroniskt arbetslösa som inte kan placeras in i industrin. Detta beror dels på att de negativa regionala obalanser som finns i landet förvärras, dels på industrins nya krav på arbetskraften som leder till att färre och färre personer i Sverige anses lämpliga och anses motsvara industrins krav. Jag kan nämna att tre av fyra som söker jobb på Volvo i Göteborg inte får anställning, samtidigt som Volvo redovisar en ökad efterfrågan på arbetskraft. Det som industrin framför allt vill ha i dag sammanfattas av den utredning som Arbetslivscentrum har gjort. Något tillspetsat kan det beskrivas som en man i 25-35-årsåldern med lång arbetslivserfarenhet och yrkesutbildning. Industrins krav på fri arbetskraftsinvandring bör också ses mot bakgrund av att vi har en produktionsapparat som använder sig av produktionsmetoder, effektivitetskrav och arbetstider som slår ut 350 000 människor ur arbetslivet i dag, i form av förslitningar, förtidspensioneringar, arbetsskador osv. Man bör också se problemet mot bakgrund av att den svenska ungdomen inte anser att industriarbete är tillräckligt attraktivt. Vi bör fråga oss varför. De ungdomar som för närvarande är sysselsatta inom industrin ser det arbetet mer som en tillfällig sysselsättning till dess att de hittar något bättre. 19 Man bör också se problemet mot bakgrund av att omsättningen av arbetskraft inom industrin aldrig har varit så hög som den är i dag. Dessutom har vi i dag tiotusentals flyktingar på flyktingförläggningar som väntar på att placeras i olika kommuner, vilket för närvarande möter mycket stora svårigheter. 15-20 26 av flyktingarna har redan fått politisk asyl beviljad, men kan ändå inte placeras ute i kommunerna.

Vad skulle då hända om vi inte tillmötesgår industrins krav på en obegränsad tillgång på arbetskraft? Det som skulle hända är att industrin kanske skulle se över sin lönenivå för att göra jobben attraktiva för ungdomar. Industrin kanske skulle förbättra sina produktionsmetoder, så att förslitningarna och därmed utslagningen av arbetare inte skulle bli så stor. De svenska ungdomarna kanske rent av skulle tycka att sysselsättning inom industrin vore attraktiv. Det kan också tänkas att industrin skulle utlokalisera produktion till glesbygden där arbetskraften finns. Är det den ”katastrofen” som arbetsmarknadsministern försöker förhindra genom en positiv syn på arbetskraftsinvandringen?

Herr talman!

Det här är högkvalificerad arbetskraft och finns absolut inte att få tag på i Sverige. Man behöver nämligen verkstadsskola och därefter minst fem år ute i arbetslivet för att få den erfarenhet som krävs för att klara av jobbet. Detta förvägrades, och företaget har nu fått sälja en av de fina maskinerna. En ställare skulle skapa sysselsättning åt ytterligare ett par i stort sett outbildade personer. Det borde ju vara rimligt att pröva om inte den fria nordiska arbetsmarknaden bör vidgas till en europeisk, som ett led i Sveriges närmande till EG. I väntan på det vädjar jag till arbetsmarknadsministern att åtminstone tillåta invandring enligt vad som står i svaret men som inte tillämpas i dag.
Herr talman! Först vill jag säga till Alexander Chrisopoulos att jag inte förstår den slutsats som han har dragit av mitt svar. Det finns inte fog för att dra sådana slutsatser av det svar jag har lämnat. Till Ingrid Ronne-Björkqvist vill jag säga att jag inte kan svara på en beskrivning av ett enskilt ärende utan att vara insatt i det. Jag kan bara dra den slutsatsen av det som sägs att AMS i sin tur har dragit slutsatsen att denna arbetskraft skulle ha funnits i Sverige. Jag måste alltså veta vad som ligger bakom själva det enskilda ärendet för att kunna ge något direkt svar. Rent principiellt vill jag i övrigt hänvisa till det jag har sagt om Prot. 1987/88:88

Herr talman! Av svaret framgår att arbetsmarknadsministern åtminstone inte är negativ till den fria arbetskraftsinvandringen från de europeiska länderna. Dessutom argumenterar ju arbetsmarknadsministern genom att säga att erfarenheten visar att trögheten i omflyttningen av folk från land till land är så pass stor att det inte föreligger någon stor fara för något slags invasion till Sverige, om man öppnar gränserna för arbetskraftsinvandringen. Det är alltså ett argument för att man skulle kunna tillåta arbetskraftsinvandring. Den innebär ingen fara för att man invaderas av folk som är arbetslösa.

För att tillfredsställa dessa nya krav är man tvungen att importera färdigutbildad, specialutbildad och skräddarsydd arbetskraft från de europeiska länderna. Självfallet är det inte en fråga om för eller emot invandrare — det måste vi klargöra — eller för eller emot själva arbetskraftsinvandringen, utan det är en fråga om för eller emot den produktionsapparat som i fortsättningen kommer att använda sig av och uppfatta arbetskraften som en slit-och-släng-vara. Det handlar både om svenska arbetare och om invandrarna. Jag anser att varje eftergift gentemot de krav som industrin ställer på arbetskraften, som utgår enbart från dess egna villkor, är att legitimera just den produktionsapparat som har dessa negativa effekter i dag. Det kommer att innebära att den regionala obalans som finns i dag kommer att förstärkas ytterligare.
Herr talman! I det här aktuella ärendet, som jag tidigare talade om, har alltså en majoritet i länsarbetsnämnden avstyrkt ansökan. Men det finns också andra uppgifter från i höstas. Länsarbetsnämnden uttalade då att man inte kunde få fram arbetskraft. Det gällde hydraulpressare, automatskötare och robotoperatörer. Man tillstyrkte då att lämpliga invandrare med erforderlig utbildning skulle få anställas. Ändå beviljades detta senare inte. Det är således kanske på sin plats att arbetsmarknadsministern undersöker om bestämmelserna tillämpas på det sätt som hon har tänkt sig. Gäller alltså verkligen formuleringen i interpellationssvaret med tanke på hur tillämpningen faktiskt skall vara?

Herr talman! Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att de formuleringar som finns i mitt interpellationssvar är varken argument för eller argument mot, utan det är fråga om konstateranden. De rapporter som har lämnats, t.ex. från den gemensamma marknaden, visar på det som beskrivs i mitt svar. 21 Sedan håller jag med Alexander Chrisopoulos om att produktionssystem slår ut människor. Därför krävs det arbetsmiljöförbättringar och en teknikutveckling som är till skydd för de anställda, så att sådant här kan undvikas. Till Ingrid Ronne-Björkqvist vill jag säga att länsarbetsnämnderna kanske inte har samma nationella överblick som AMS har när det gäller att bedöma tillgången på utbildad arbetskraft inom vissa yrkesområden. Det kan vara skälet till att AMS i sin tur har avslagit. Självfallet kan jag gå tillbaka till de speciella fall som här har berörts och se om det finns några alldeles särskilda skäl. Men jag tror inte att det är så, utan jag tror att AMS har gjort en nationell bedömning.
Herr talman! Vi kan således vara överens med arbetsmarknadsministern om att det är viktigt för både industrin och regeringen att man inte gör det lättare för industrin att skaffa sig ny arbetskraft samtidigt som man behåller produktionsmetoder som innebär att 350 000 människor årligen slås ut från arbetslivet. Vidare är det viktigt att industrin med sin brist på arbetskraft ser över sina produktionsmetoder. Det gäller ju att göra industrijobb attraktiva också för svenska ungdomar. Det är även viktigt att eliminera orsakerna till den stora omsättningen på arbetskraft inom industrin i dag. Dessutom är det viktigt att industrin, till följd av bristen på arbetskraft, tvingas undersöka om verksamhet kan lokaliseras till andra delar av landet där det bevisligen finns arbetskraft. Från alla dessa utgångspunkter är det självfallet en fördel om statsmakterna inte tillmötesgår de krav som industrin i dag ställer på en fri import av skräddarsydd arbetskraft. Sedan är det också viktigt att konstatera att industrin måste anpassa sig till de människor som de facto bor i Sverige. Människorna skall inte hela tiden behöva anpassa sig till de alltmer extrema krav som industrin ställer.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om regeringen avser att efterkomma riksdagens beslut så att sambandscentralen i Gryt kan bibehållas. Som svar på frågan vill jag framhålla vad jag har anfört i 1988 års budgetproposition under anslaget för kustbevakningen, nämligen följande: ”Jag har beräknat medel för att även detta budgetår upprätthålla sambandscentralen vid Gryt i enlighet med tidigare beslut av riksdagen.”

Herr talman! Man brukar börja med att tacka för svaret, så jag får väl börja med att tacka för upplysningen. Detta säger jag utan all ironi, eftersom en sådan först skulle drabba mig själv. Jag borde ju kunna ta reda på citatet utan att besvära försvarsministern. Nu har vi i alla fall fått statsmannaord på vad som gäller under nästa budgetår. När vi nu diskuterar sambandscentralen i Gryt är det två saker som jag oroar mig mycket för. Först och främst står det, enligt vad jag har nu har varsnat, i budgetpropositionen: ”Jag har beräknat medel för att även detta budgetår upprätthålla sambandscentralen vid Gryt i enlighet med tidigare beslut av riksdagen.” Jag och mina medmotionärer från Östgötabänken och riksdagen i övrigt trodde att framtiden för sambandscentralen i Gryt var säkerställd i och med förra årets beslut. Av alla de skäl som vi under åren har radat upp här i riksdagen framgår det att det är viktigt att den finns kvar. Men om man skall få behålla dugligt folk i Gryt och få arbetsro där, måste den nya kustbevakningsorganisationen slå fast att sambandscentralen i Gryt behövs under överskådlig tid. Jag skulle mycket gärna vilja ha försvarsministerns kommentarer till det som jag nu har sagt, och naturligtvis ännu hellre ett löfte. Sedan vill jag också ha sagt att förslaget om att samtliga regionala kontor och ledningscentraler inom kustbevakningen skall in under samma tak som militären kan leda till en katastrof för den nya myndigheten. I kommittédirektiven trycks särskilt på att kustbevakningens speciella karaktär, identitet och civila profil behålls. Vidare framhålls att man bör belysa på vilka områden det finns risker för att kustbevakningens civila status i folkrättslig mening kan komma att ifrågasättas. Om kustbevakningen samlokaliseras med militären försvinner den civila statusen, och det försvårar samarbetet med andra myndigheter, som naturligt nog kommer att anse att civil övervakning måste utföras av en civil myndighet. Detta kan medföra att andra civila myndigheter i stället utökar sin övervakning på sjösidan. Polis och tull kan t.ex. anse sig behöva skaffa fler båtar för att klara sina uppgifter. Man har då inte vunnit någonting, tvärtom kommer det att dra ännu större kostnader. Risken är också uppenbar att man centraliserar beslut och arbetsplatser bort från den kustbaserade verksamhet som är så viktig för just kustbevakningen. Jag undrar till slut om försvarsministern har något att säga om de här farhågorna.

Herr talman! Jag skulle också vilja få ett klarläggande, om möjligt, från försvarsministern om vilka tankar som döljer sig när det gäller framtiden för sambandscentralen i Gryt. Det är ju så att kustbevakningens sambandscentral där genom åren har inarbetats dels som en central för kustbevakningens trafik genom Södermanland och Östergötland och norra Kalmar län, dels som en central dit allmänheten har kunnat vända sig vid behov av hjälp eller beträffande frågor som berör skärgården. Vidare har sambandscentralen servat andra myndigheter och organisationer, och gör så även i dag. Det kan gälla exempelvis polisen när dess radioresurser inte räcker till. Sjöpolisen anmäler alltid när den finns i området. Det gäller räddningskårerna vid brand i skärgårdsområdet, länsalarmeringscentralen vid begäran om hjälp vid behov av snabba transporter, räddningshelikoptrar vid uppdrag i området, marinen när den finns i området samt vid övningar. Vägverket använder sambandscentralen för information om väderlek, shömängd m.m. Sambandscentralen har alltså en mycket viktig funktion. Eftersom förslag tidigare har framförts från regeringen om nedläggning av sambandscentralen i Gryt, blir man naturligtvis litet oroad och misstänksam. Riksdagen har med eftertryck sagt ifrån att sambandscentralen skall få finnas kvar. Kan vi få något besked i dag från försvarsministern om vad som kommer att hända efter nästa budgetår? Kommer sambandscentralen att få fungera så som den gör i dag, eller finns det andra tankegångar hos försvarsministern när det gäller situationen inför 1990-talet? Jag menar att det vore ett misstag om man bara ser till de rent försvarsmässiga motiven när det gäller sambandscentralen. Det finns så många andra funktioner som är värdefulla för befolkningen i Östgötaskärgården. Därför ser jag med oro på framtiden, om man får indikationer på att försvarsministern umgås med tankar på att lägga ned sambandscentralen i Gryt. Jag vore tacksam att få detta klarlagt.

Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på den framtida organisationen av kustbevakningen och sambandscentralen. Men jag tror, vilket tidigare framhållits i motioner, att det är mycket viktigt att kustbevakningen i framtiden får en självständig ställning inom försvaret. Jag måste säga att jag med stort intresse läste det interpellationssvar som försvarsministern har givit och som utgörs av ett direkt citat ur årets budgetproposition för försvaret, där det sägs att medel beräknats för ”även detta budgetår”. Denna skrivning tycker jag är djupt oroande för oss alla som arbetat för ett bevarande av sambandscentralen. Jag tycker att det vore värdefullt för oss alla som är berörda av detta, inte minst för kustfarten i detta område, om försvarsministern i dag ville ge ett besked om sambandscentralen i Gryt och dess framtida situation på lång sikt.